Herr talman! Jag har roat mig med att studera riksdagsprotokollen från de fyra senaste årens alkoholpolitiska debatter. Det är en ganska enahanda och föga upphetsande läsning. Det är i stort sett samma aktörer som uppträder på arenan. Det är samma argument. Det är samma motionärer och det är ibland också samma motioner. Man kan fråga sig vad en debatt så fri från förnyelse egentligen kan bero på. En av orsakerna är helt säkert den stora enighet som under ganska lång tid har rått om alkoholpolitiken. En annan är nog att alkoholkonsumtionen i vårt land har sjunkit under en lång följd av år. Alkoholförsäljningen hart.ex. sedan 1976 sjunkit med mer än 20 26, något som anses spegla en kraftigt minskad totalkonsumtion, inte minst bland barn och ungdom. Att det förhåller sig så bevisas också av det faktum att en mängd alkoholrelaterade skador och sjukdomar har minskat. Årets alkoholpolitiska debatt kommer emellertid att skilja sig från föregående års debatter, eftersom vi politiker inte längre kan luta oss mot denna stadigt sjunkande trend. Det finns tecken som tyder på att utvecklingen håller på att vända. Dess värre tvingas jag konstatera att detta inte avspeglar sig i några nya, djärva grepp från motionärernas sida. Vad är det då som har hänt? Jo, socialstyrelsen har kunnat visa, att försäljningen räknad i ren alkohol per invånare från 15 år och uppåt stigit något litet under 1985 och att ökningen tycks stå sig under första halvåret 1986. Den statistik som finns visar också att ökningen i huvudsak beror på en kraftigt stegrad ölkonsumtion. Av andra undersökningar framgår det vidare — och det är det mest betänkliga — att situationen i ungdomsgrupperna håller på att försämras. Det har talats om ett trendbrott i utvecklingen av alkoholkonsumtionen. Rent statistiskt är det förmodligen fel att tala om trendbrott i detta sammanhang. För att göra det måste förändringen ha stått sig under en längre tidsperiod. Däremot vet vi erfarenhetsmässigt att alkoholkonsumtionen har en tendens att följa den allmänna ekonomiska utvecklingen, dvs. när utrymmet för den allmänna konsumtionen blir mindre, då minskar också alkoholkon sumtionen och vice versa. Nu vet vi att Sveriges ekonomi verkligen har genomgått ett trendbrott med en välståndshöjning som följd, och då kan man lugnt tala om ett trendbrott även i alkoholkonsumtionens utveckling. I det läget känns det angeläget att fastslå att vi socialdemokrater står fast vid den nu gällande målsättningen för svensk alkoholpolitik, dvs. att den totala alkoholkonsumtionen skall begränsas. Därmed skall vi kunna tränga tillbaka missbruket och motverka skadorna. Det kan nämnas att Sverige ganska nyligen har ställt sig bakom Världshälsoorganisationens rekommendation att minska alkoholkonsumtionen med 25 96 från år 1985 till år 2000. Detta kräver naturligtvis en lång rad insatser på många skilda områden. Det är insatser som skulle kunna inordnas under två sammanfattande rubriker, nämligen för det första hur man begränsar tillgängligheten och för det andra hur man begränsar efterfrågan. För att begränsa tillgängligheten till alkohol krävs det bl.a. ett omfattande regelsystem för kontroll, produktion och försäljning. Det krävs också åldersgränser för inköp och servering. Dessutom krävs det — precis som hittills — höga priser på alkoholdrycker. I det sammanhanget finns det anledning att erinra om att finansministern nu har lagt fram en proposition om höjning av alkoholskatten och att beslut om det kan fattas i riksdagen under hösten. Här rör det sig emellertid om en ganska besvärlig balansgång. En alltför kraftig prishöjning kan nämligen få den mycket oönskade effekten att hemtillverkningen av vin och sprit ökar. Nu tycker jag nog att finansministern har klarat den balansgången med sedvanlig skicklighet. Hur skall vi då begränsa efterfrågan på alkoholhaltiga drycker? Ja, här rör det sig framför allt om allmänna insatser på socialoch fritidspolitikens område. De olika organisationernas aktiviteter är också viktiga i det sammanhanget. Först och sist är det emellertid en fråga om en saklig informationsoch upplysningsverksamhet som riktar sig till alla människor men kanske främst till barn och ungdom. Över huvud taget är en av de viktigaste tankarna bakom hela alkoholpolitiken att försöka förhindra att unga människor börjar dricka alkohol. Det är viktigt att informationsoch upplysningsarbetet sker kontinuerligt och ihärdigt, som ett naturligt led i många institutioners insatser på det alkoholpolitiska området. Men det är också viktigt att man då och då ägnar särskild uppmärksamhet åt alkoholfrågorna i, skall vi säga, kampanjartade former. 1980—1982 genomförde socialdepartementet två s.k. rikskampanjer mot alkoholen, och nu tycks det — med tanke på den dystra alkoholstatistiken — vara dags för något liknande igen. Det är därför som regeringen nu gör en central kraftsamling för att intensifiera opinionsbildningen på alkoholområdet. Det skall ske genom att en särskild beredningsgrupp bildas inom rådet för alkoholoch narkotikapolitiska frågor. I gruppen skall ingå bl.a. personer som känner till ungdomars problem och uppväxtsituation och som också kan bedöma olika opinionsbildande insatsers betydelse för ungdomars beteende. Meningen är att den nuvarande trenden — det är alltså fråga om en trend — för alkoholkonsumtionen skall brytas och att insatserna mot drogmissbruket skall förstärkas. Beredningsgruppen får många arbetsuppgifter. Den skall se över de nuvarande formerna för informationsoch upplysningsarbetet. Den skall verka för att det tillskapas fler drogfria miljöer för ungdomar. Den skall samarbeta med de myndigheter som nu har fått regeringens uppdrag att föreslå åtgärder för att förebygga våldsbrottsligheten. Den skall motverka den illegala tillverkningen av alkoholdrycker osv. Det är alltså fråga om en kraftfull satsning mot alkoholen. Till detta kommer att det nu i socialdepartementet pågår ett intensivt arbete med de förslag som lagts fram av den s.k. alkoholhandelsutredningen. Det är förslag som berör alkoholservering, försäljning av öl klass II och starköl, handel med teknisk sprit, snabbviner, hembränning m.m. Enligt socialutskottets yttrande 1986/87:2 y kan en proposition med anledning av dessa förslag väntas till våren 1987. Slutligen, herr talman, skall jag något kommentera de reservationer som knutits till föreliggande betänkande. I reservation nr 1 kräver utskottets folkpartister en förbättrad alkoholstatistik. Om detta är egentligen bara att säga att det redan nu produceras rätt mycket bra statistik på detta område. Britta Bjelles anförande var faktiskt en god illustration till att det finns mycken statistik — hon använde sig ju av mycken sådan. Mer statistik är emellertid att vänta från socialstyrelsen, alkoholoch narkotikapolitiska rådet, CAN, Systembolaget och en mängd andra myndigheter och organisationer. Därför yrkar jag avslag på reservationen. Detsamma gäller reservation nr 2. Här kräver samma reservanter att sambandet mellan alkoholpriset och konsumentprisindex elimineras. Skatteutskottet anser att det kan finnas ett visst fog för det kravet men tycker också att en sådan åtgärd inte kan vidtas utan att de som närmast berörs av den — dvs. parterna på arbetsmarknaden och några andra intresseorganisationer — kan acceptera den och efterfrågar en sådan åtgärd. I reservation nr 3 av moderater och folkpartister återkommer det gamla kravet på en förmånligare beskattning av s.k. kvalitetsviner. Det kravet har tidigare — vid flera tillfällen — avvisats med motiveringen att det är tekniskt svårgenomförbart och att det skulle kunna leda till högre skattetryck på de billiga vinerna, med åtföljande risk för en ökad hemtillverkning. De skälen står sig också i dag, varför jag yrkar avslag på den reservationen. I reservation nr 4 vill moderaterna höja alkoholgränsen för klass IT-öl från 2,8 till 3,2 viktprocent, dvs. till en alkoholhalt som ligger mycket nära mellanölets. Det är enligt mitt förmenande ett litet cyniskt förslag, mot bakgrund av att vi vet att det är ölkonsumtionen som ökar och att det främst är unga människor som står för ökningen. Spåren från mellanölsperioden förskräcker förvisso också. Jag yrkar avslag även på den reservationen. I reservation nr 5 pläderar moderaterna för en utvidgning av möjligheterna till skattefri införsel av alkohol och tobak för flygresenärer. Detta skulle enligt utskottsmajoritetens förmenande strida mot våra internationella åtaganden och kunna skapa irritation i våra nordiska grannländer. Därför yrkar jag avslag på reservationen. Samma reservanter framför i reservation nr 6 krav som berör reglerna för s.k. serveringstillstånd. Som jag nämnde tidigare bereds den frågan just nu i regeringskansliet. Det är rimligt och brukligt att man avvaktar sådant beredningsarbete innan riksdagen tar några initiativ. Jag yrkar avslag också på den reservationen. Allra sist vill jag yrka bifall till skatteutskottets hemställan i betänkande nr 1986/87:4 i dess helhet.

Herr talman! Lars Hedfors ifrågasätter det meningsfulla i att år efter år föra en alkoholpolitisk debatt med i stort sett samma aktörer, samma motioner och samma synpunkter, i all synnerhet som vi alla delar uppfattningen att alkoholförbrukningen bör begränsas. Jag tror att det ändå är viktigt att vi för dessa debatter, väl ihågkommande ordspråket som säger att droppen urholkar stenen inte genom sin kraft utan genom att ständigt falla. I stort sett är jag överens med Lars Hedfors om målsättningen. Vi skiljer oss något bara i fråga om val av medel. När det t.ex. gäller tillgängligheten vill man från socialdemokratiskt håll i allmänhet ha mera förbud än vad vi vill. Lars Hedfors kommentarer till våra reservationer skall jag i min tur kommentera något. Beträffande vårt förslag att alkoholhalten i öl skall få höjas till 3,2 viktprocent säger Lars Hedfors att vi då får ett öl som ligger mycket nära mellanölet, och det är riktigt. Det ligger också mycket nära det nuvarande klass II-ölet. Det ligger mitt emellan. Men som jag sade i mitt inledningsanförande skulle den ökade förbrukningen av starköl kunna tyda på att man inte accepterar kvaliteten på det s.k. folköl som nu tillhandahålls. Ankomstförsäljningen på flygplatserna är inget nykterhetspolitiskt problem utan ett rent praktiskt problem. Det förhållandet att en ändring i enlighet med förslaget i våra motioner skulle irritera våra grannländer tycker jag inte att man skall ta till intäkt för att avvisa motionerna. Det finns mycket annat i våra bestämmelser, inte minst i vår skattelagstiftning, som irriterar våra grannländer utan att socialdemokraterna bryr sig om det. Vad slutligen beträffar serveringstillstånden tycker jag det är upprörande att bara misstanken om ett brott skall föranleda att en person får sitt serveringstillstånd indraget. Om man fortsätter det resonemanget kan man införa samma ordning när det exempelvis gäller trafiktillstånd för åkare. En åkare som misstänks ha gjort sig skyldig till skattebrott skulle då få sitt trafiktillstånd indraget. Man kan fråga sig vilka möjligheter han i så fall har att utöva sin näring och bättra på sin ekonomi. Samma sak gäller alltså för serveringstillstånd. Jag tycker absolut inte att det är något fel att regeringen, som det föreslås i reservation nr 6 ges till känna. Istort sett är vi alltså eniga, men vi har något annorlunda uppfattningar om värdet av olika förbud och bestraffningar.
Herr talman! När Lars Hedfors inledningsvis talade om alkoholpolitiken sade han att motionärerna inte hade föreslagit något som innebar några nya, djärva grepp på det området. Min fråga är då, eftersom det är regeringen som har ansvaret: Vilka nya, djärva grepp har regeringen föreslagit när det gäller alkoholpolitiken? Lars Hedfors säger vidare att det redan finns bra statistik på det här området. Han hänvisade bl.a. till den statistik jag redovisat. Jag har tagit fram statistik som kan vara något så när säker. Men jag pekade också på att en del av statistiken faktiskt är osäker, och jag talade t.ex. om den dödlighetsundersökning som gjorts i Malmö. Skall man ha statistik, då skall den vara så säker som möjligt. Jag talade dessutom om forskning, som är en av de viktigaste frågorna på detta område. Det kommenterade inte Lars Hedfors. Beträffande indexfrågan sade Lars Hedfors att parterna på arbetsmarknaden inte har efterfrågat en lösning som den vi föreslagit. Han visar då samma passivitet inför den här frågan som regeringen gör när det gäller att föra en aktiv alkoholpolitik. Arbetsmarknadens parter har självfallet inte efterfrågat den här lösningen, men det vore önskvärt att regeringen verkade för att de höjda skatterna på alkohol på ett eller annat sätt inte togs med vid t.ex. uträkning av pensioner och löner. Man kan nämligen inte underlåta att fråga sig vilket skälet är till att regeringen i slutet av året vill införa en skattehöjning som inte kommer att träda i kraft förrän påföljande år. Då det gäller alkoholskatten på kvalitetsviner säger Lars Hedfors att det är tekniska svårigheter som är skälet till att utskottsmajoriteten har avstyrkt förslaget. Jag vill säga att det inte är fråga om tekniska svårigheter utan om brist på vilja. När det gällde förslaget om realränteskatten och det visade sig att det blev ett motstånd mot den, då hittade regeringen en mycket genialisk lösning på hur man i stället skulle kunna ta ut pengar. Alkoholskatten på kvalitetsviner är en sak som är mycket lättare att komma till rätta med, om man verkligen vill.
Herr talman! För att börja med Knut Wachtmeisters synpunkter vill jag säga att det när det gäller alkoholhalten i öl kanske finns anledning att än en gång påminna om hur det var under den tid vi hade mellanöl i Sverige. Då var det ett utbrett missbruk av mellanöl just bland ungdomsgrupperna. Det ledde i sin tur till en mycket hög alkoholkonsumtion, som klart sjönk när mellanölet avskaffades. Det är detta jag avsåg när jag talade om att spåren förskräcker och att vi inte får hamna i en sådan situation igen. När det gäller försäljningen av sprit vid ankomsten till svenska flygplatser talar alkoholpolitiska skäl snarare för att den försäljningen bör begränsas. Vi har nu inte velat föreslå detta, eftersom vi inte tror att man kan få gehör för ett sådant förslag i den allmänna opinionen. Men vi socialdemokrater kan inte förstå varför man ytterligare skall gynna den här gruppen, nämligen resenärerna. Jag vill dessutom, Knut Wachtmeister, påminna om att frågan faktiskt var föremål för diskussion i Nordiska rådet för något år sedan. Den diskussionen slutade med att det inte hände någonting. Inom Nordiska rådet var man alltså inte beredd att anta någon rekommendation om ankomstförsäljning. Om vi frångick den uppfattning som då kom till uttryck, skulle det naturligtvis komma att väcka mycket stor irritation i de nordiska grannländerna. Knut Wachtmeister och möjligen också Britta Bjelle talade om serveringstillståndet och sade att det skulle vara fråga om något slags godtycke i det sammanhanget. Om det förekommer godtycke i sådana här frågor är det naturligtvis inte bra, och då måste man på något sätt komma till rätta med det. Det är just därför frågan har utretts. Utredningsresultatet är just nu ute på remiss hos olika remissorgan och kommer så småningom att beredas i regeringskansliet. Då tycker jag inte att det finns någon som helst anledning att föregripa detta och försöka tala om hur regeringen skall ställa sig. Låt regeringskansliet få bereda frågan färdigt och sedan återkomma med en proposition! Då skall vi föra den diskussionen, Knut Wachtmeister. Vilka nya, djärva grepp har regeringen tagit? frågar Britta Bjelle. Ja, det är ju att alkoholoch narkotikapolitiska rådet nu kommer att aktiveras för att man skall få i gång en rejäl informationskampanj, skapa alkoholfria miljöer, osv. Dessutom kommer ju alkoholhandelsutredningen att ligga till grund för en proposition 1987.
Herr talman! Ett försök med att införa ett öl med en alkoholhalt på 3,2 Ice tror jag vore värdefullt, om man den vägen kunde begränsa den ökning av starkölsförbrukningen som nu äger rum. Sedan vill jag säga att det gläder mig att Lars Hedfors när det gäller serveringstillstånd vill komma till rätta med godtycket. Det skall jag komma ihåg. När det så småningom framläggs en proposition hoppas jag att vi kommer att kunna stå på samma sida, nämligen på rättssäkerhetens sida. När det slutligen gäller resenärerna, som får införa en viss mängd alkohol skattefritt till Sverige, ifrågasätter Lars Hedfors varför just de skall ha den fördelen. Men om Lars Hedfors har den inställningen, varför då inte plädera för ett förbud mot all skattefri införsel av alkohol, så får Lars Hedfors se hur den allmänna opinionen reagerar? När vi nu har det här tillståndet, varför skall vi då inte göra det praktiskt för resenärerna och samtidigt förbättra flygsäkerheten och de svenska flygplatserna?
Herr talman! Det är ganska fantastiskt att höra att Lars Hedfors menar att regeringens djärva grepp är det alkoholpolitiska rådet. Det har faktiskt funnits i flera år under ledning av statsrådet Gertrud Sigurdsen. Man har knappast vidtagit några åtgärder alls — inte förrän riksdagen och socialutskottet började röra i det hela, påtala förhållanden och fråga vad som gjordes. Då bytte man ledning i rådet. Inte är det något nytt djärvt grepp att tala om! I min förra replik tog jag inte upp frågan om serveringstillstånd, men jag kan göra det nu. De krav som ställs i reservationen avser ingenting annat än att riksdagen skall uttala att rättssäkerhetsfrågorna beaktas när det gäller serveringstillstånd. Det är en ganska minimal begäran, men inte ens den vill socialdemokraterna bifalla.
Herr talman! Knut Wachtmeister uttrycker den mycket fromma förhoppningen att om man höjer alkoholhalten i det nuvarande folkölet så skulle konsumtionen av starköl minska. Det återstår att bevisa. Det är en ren gissning från Knut Wachtmeisters sida. Sedan återkommer Knut Wachtmeister till förslaget om ankomstförsäljning. Han tycker inte om att jag säger att det skulle innebära att man utökade privilegierna för en redan privilegierad grupp i detta sammanhang, och efterlyser då att vi i konsekvensens namn borde införa ett förbud mot skattefri försäljning och införsel över huvud taget. Detta svarade jag faktiskt på redan i min förra replik. Det finns inget gehör i den allmänna opinionen för en sådan åtgärd, och det finns ingen som helst anledning att så att säga reta upp den allmänna opinionen i en så relativt liten fråga som den här. Britta Bjelle återkommer till den satsning på det alkoholpolitiska rådet som regeringen nu föreslår och säger att detta råd har funnits under lång tid men inte vidtagit några åtgärder. Det är en felaktig beskrivning — den stämmer inte. Det alkoholpolitiska rådet har genomfört en hel del arbete när det gäller information, upplysning o.d. Rådet har dessutom producerat diverse statistik, och det borde kunna tilltala Britta Bjelle. Det som är nytt i detta sammanhang är att man inom detta råd utsett en beredningsgrupp som fått till uppgift att genomföra en kort, tidsbegränsad, intensiv satsning på information och upplysning om alkohol och narkotika. Den informationskampanjen, om man kan kalla den för det, skall särskilt rikta sig till dem som visat sig öka sin förbrukning särskilt mycket under de senaste två åren, nämligen ungdomarna. Det anser jag vara vällovligt. Det tillsammans med Övriga åtgärder som kommer att vidtas är enligt mitt förmenande en kraftfull satsning mot alkohol och narkotika.

Herr talman! Jag vet att det är fruktlöst, men man kan ju ändå få fantisera utifrån kända fakta. Att verkligheten är svår att förändra vet jag också. Men tänk vilket samhälle vi skulle kunna ha om vi slapp kostnaderna för alkoholens skadeverkningar! 1981 beräknades dessa kostnader uppgå till 50 miljarder kronor per år. Nu har jag sett uppgifter om både 70 och 80 miljarder kronor. Och tänk om vi inte heller hade tobaksbruket — då skulle vi få ett ännu bättre samhälle och ännu mer resurser att spendera på bra saker. En polis sade till mig för en tid sedan att om alkoholoch drogmissbruk inte fanns i vårt samhälle, så skulle polisen nästan inte ha något att göra. Till 80 6 är alkohol med i bilden vid våldsbrott och brott mot liv och hälsa. Alkoholen har under de senaste åren trätt fram som ett av våra största folkhälsoproblem. Det beräknas att mellan 300 000 och 500 000 människor är alkoholister. Man vet att 10 26 av dessa konsumerar hälften av det som säljs i Systembolagets affärer. I Stockholm lever vart åttonde barn i en missbrukarfamilj, och i hela landet lever ungefär 100 000 barn i missbrukarhem. På sjukhusen upptas en fjärdedel av akutsjukhusplatserna av människor med ”alkoholbetingade sjukdomar”. Och nästan hälften av platserna inom den psykiatriska vården upptas av människor som har diagnosen alkoholism eller alkoholpsykos. Årligen dör mellan 5 000 och 7 000 människor i sjukdomar eller av skador som direkt eller indirekt kan kopplas till missbruk av alkohol. Alkoholkonsumtionen sägs ha gått ned — åtminstone den konsumtion som vi kan mäta genom försäljningssiffror från Systembolaget — under en tioårsperiod. Vad som nu har hänt är att den trenden har brutits och att försäljningen går upp igen. För t.ex. augusti månad var ökningen 3,3 9. Det har sedan många år gjorts enkätundersökningar om alkoholvanorna hos skolungdomar. Enligt SÖ dricker 5 000 elever i nian systemvaror minst en gång i veckan. Det är, tycker jag, en ohyggligt hög siffra. 5 000 elever som är 15 år dricker alkohol varje vecka en gång, minst. I sjätte klass, då eleverna är 12 år, dricker 5 000 av dessa tolvåringar alkohol minst en gång i månaden. Av alla skrämmande siffror när det gäller alkoholen är dessa siffror de som är mest skrämmande och mest allvarliga. Både i skatteutskottets skrivningar och i socialutskottets betänkande talas mycket om information och opinionsarbete för att minska bruket och missbruket av alkohol. Det är klart att det är bra med upplysning, men jag tror ändå att en sådan har ett begränsat värde. Framför allt begränsas värdet därför att tillvaron runt omkring oss ser så annorlunda ut. Hela tiden möts människor av dubbla budskap. Det måste vara särskilt svårt för unga människor att klara denna dubbelmoral och dessa kontrainformationer. Vårt s.k. kulturutbud bygger i allra högsta grad på en värld där alkohol finns som en naturlig ingrediens i både glädje och sorg, i arbete och i de flesta sammanhang. Många filmer, många videofilmer och många TV-filmer och serier visar ett nästa ohämmat drickande. I vart fall framställs alkoholdrickande som ett helt naturligt konsumtionsoch levnadssätt. Och vad skall då eleverna i sexan eller nian få för uppfattning? Det framställs ju som helt naturligt att i de flesta sammanhang dricka. Man skulle önska att åtminstone det som visas i TV speglade en annan alkoholsyn. Sveriges Radios publikoch programforskningsavdelning har gjort en undersökning och säger i denna att TV otvivelaktigt ger en glättad bild av alkohol. Alkohol förekommer i 94 av de 102 undersökta programmen, och i vissa serier, t.ex. Dallas, är mer än en fjärdedel av sändningstiden s.k. alkoholtid. Man dricker i alla sammanhang, och man får inga men av sitt drickande. 90 26 av dem som dricker i TV har inga som helst problem med alkoholen. 5 96 har tillfälliga problem — vi minns väl när Sue Ellen i Dallas hade sina alkoholproblem — och 5 96 av dem som dricker i TV har problem. Bland 443 undersökta TV-personer återfanns bara en enda nykterist, och han framställdes som en stor avvikare. Herr talman! Så vill jag litet beröra frågan om priset på alkoholen. Visserligen får finansministern varje år in omkring 12 miljarder kronor från Systembolagets försäljning. Men skatterna på vin, sprit och öl täcker inte på långa vägar kostnaderna för alkoholen. Bara för sjuk-, socialoch kriminalvård som kan kopplas till överkonsumtion och missbruk måste samhället betala 24 miljarder varje år. Det finns människor som tycker att alkoholen skall bära sina egna kostnader. Det rimliga vore i stället att få ned både bruk och missbruk av alkohol, så att både mätbara och omätbara kostnader drogs ned. Om det vore så enkelt att man bara genom att höja priset på olika alkoholvaror kunde minska såväl bruket, missbruket som skadorna, skulle jag givetvis starkt förorda ett aktivt användande av prisinstrumentet. Men så enkelt är det inte. I socialutskottets betänkande sägs att utvecklingen av priset på alkoholdrycker har en stor betydelse för konsumtionen. Jag delar inte denna åsikt. Priset på alkohol har i dag inte en avgörande betydelse för konsumtionen. Det kan t.o.m. vara så att en höjning av prisnivån på alkoholvaror får negativa alkoholpolitiska konsekvenser. Redan 1982 beräknades hemtillverkningen av vin uppgå till 25 miljoner liter. Det motsvarade 25 96 av den totala vinförsäljningen eller med andra ord: var fjärde vinflaska var hemtillverkad. Hemtillverkningen av vin har ökat kontinuerligt. Hembränningen av starksprit har också ökat under senare år. Man har uppskattat omfattningen av hembränningen av starksprit till att uppgå till 11 20 av den totala konsumtionen. Alkoholhandelsutredningen har gjort intervjuundersökningar, som visar att det höga priset på alkoholdrycker är orsak till den ökande hembränningen. Man kan starkt förmoda att både hembränningen av starksprit och hemvintillverkningen ytterligare kommer att öka om priset på alkoholvaror höjs. Det innebär med all sannolikhet också en ökad konsumtion. Priset på alkoholdrycker skall vara högt, men inte alltför högt, därför att då motverkas de alkoholpolitiska effekterna av just prisinstrumentet. Priset är i dag högt på de flesta alkoholvaror. Vid en jämförelse med konsumentprisindexutvecklingen visar det sig också att alkoholpriserna — med undantag för starksprit — i stort sett följer konsumentprisindex. Priset för starksprit bör givetvis också göra det. För de allra svåraste missbrukarna skulle en prisökning innebära en ännu svårare situation. De skulle tvingas att dricka ännu mer oren sprit. Det har visat sig att redan i dag konsumtionen av den orena spriten går upp. Eftersom bruk och missbruk av alkohol har ett samband och eftersom varje missbrukare rekryteras ur ”normalkonsumentgruppen” är det av största betydelse att minska totalkonsumtionen. För att vi skall kunna åstadkomma en sådan konsumtionsminskning, som jag tror att alla här är överens om att vi måste få till stånd, behövs andra åtgärder än prishöjning och information. En kommitté borde få till uppgift att ta fram konkreta och aktiva åtgärder för att påskynda en nedgång av konsumtionen. Jag skulle vara mycket glad om det tillsatta rådet, som hittills har varit passivt, skulle kunna få funktionen att verkligen ta fram åtgärder som skulle kunna få ned konsumtionen. Om ingenting annat hjälper, om man inte får ned alkoholkonsumtionen på något annat sätt bör också frågan om en ransonering prövas.

Herr talman! Enligt den delvis irrationella ärendefördelning som gäller i riksdagen faller alkoholpolitiken inom skatteutskottets behörighetsområde. Dagens betänkande är ett nytt bevis för att dessa frågor i sin viktigaste aspekt inte faller inom utskottets kompetensområde. Det är egentligen ett beklämmande betänkande vi har fått. Medan alkoholfrågorna, missbruksfrågorna, ute i samhället diskuteras intensivt — och det förvisso inte saknas exempel på förslag till nya djärva grepp — sysslar vi i riksdagen med vad jag skulle vilja beteckna som krumelurer i kanten. De reservationer som är knutna till utskottets betänkande visar uppenbarligen att diskussionen i utskottet har rört dessa ting— om man skall få köpa en flaska på hemväg från utlandet och inte bara på utväg, om man skall kunna få dricka ett glas champagne i en teaterfoajé, även om man inte råkar vara riksdagsledamot på operabesök osy. Den sortens ting sysslar man med. Vi har rätt länge här i riksdagen sysslat med alkoholfrågorna ur aspekten bruk och i mycket stor utsträckning tappat bort missbruket. Vi bekymrar oss väldigt mycket för den vanliga svenskens drickande så länge han är någorlunda problemfri, men i det ögonblick han går över gränsen till missbruk släpper vi taget i honom och har ingenting annat att erbjuda än en mycket bristfällig vård. Det råder stor enighet i dessa frågor, säger Lars Hedfors. Det gör det. Det 19 november 1986 är en bedövande, förlamande enighet här i riksdagen. Det finns inga nya djärva grepp i motionerna. Jo, det finns djärva grepp — men de är inte nya därför att samma motionärer såg samma problem redan för några år sedan och har upprepat sina framställningar i ett antal år. De motionerna tar upp problem som nu börjar gå upp för något fler men som var fullt synbara även för några år sedan — för den som ville se. Här har bl.a. Britta Bjelle och Inga Lantz återgivit en del av den statistik som faktiskt finns, men det känns på något sätt som om den informationen stannar en halv meter ovanför huvudet på den som lyssnar. Att föra fram dessa uppgifter är som att tala mot en våt filt. Man vinner inte gensvar på något sätt. Låt mig ta bara ett enda exempel — att mellan 5 000 och 7 000 människor om året dör för tidigt av alkohol. Det är alltså 15-20 personer om dagen året runt, år efter år, som går mot en för tidig död på grund av alkoholrelaterade skador och sjukdomar. Tänk om detta gällde någon annan dödsorsak. Utan jämförelse i övrigt vill jag nämna att det har gjorts teoretiska beräkningar, som visar att på grund av Tjernobylolyckan och nedfallet efter den antalet cancerfalli Sverige under en period på några decennier kan komma att öka med några tiotal. Den siffran kan ses mot bakgrund av att det sker 35 000 dödsfall om året i cancer. Detta har väckt mycket större uppseende och mycket större oro än det faktum att på en vecka dör dubbelt så många människor av alkohol som man tror kan komma att dö på några årtionden av kärnkraftsnedfallet. Det är mycket svårt att se vad detta beror på. Det är också svårt att förstå att den här kunskapen inte vill tränga in. Det är ju så, att även under de år när totalkonsumtionen av alkohol gått ned har skadorna — särskilt de allvarliga, tunga skadorna — legat kvar på i stort sett oförändrad nivå. Det har inte blivit färre dödsfall. Det har faktiskt blivit fler. Mot detta har utskottet egentligen ingenting annat att sätta än mer information, en stor rikskampanj och ett råd. Information är bra. Den är alldeles nödvändig. Men jag har sagt förut och säger igen: Det finns en grupp människor som inte är mottaglig för den informationen, nämligen de tio procenten storförbrukare av alkohol. Det finns ingenting nytt som vi genom information kan lära alkoholisten om alkohol. Han är eminent expert. Han vet mer än de som informerar honom. Det finns ingen alkoholist som inte super mot bättre vetande. Det hjälper alltså inte med mer vetande för alkoholisterna. Bättre kunskap och mer information skulle självfallet kunna hjälpa till att bereda marken, bereda en opinion, för effektivare åtgärder, inte bara mot bruket utan också mot missbruket. Det finns sådana förslag; i motionerna och i samhällsdebatten. 30 motioner har behandlats i utskottet denna gång, och den som läser igenom dem skall finna att tyngdpunkten i motionerna till överväldigande del ligger på de sociala problemen, inte på de fiskala. I utskottets betänkande ägnas emellertid inte mer än två tre sidor åt ett resonemang - till intet förpliktande — om allmänna riktlinjer för alkoholpolitiken. Men det finns alltså förslag, och jag skall uppehålla mig vid ett av dem. Runt omkring missbrukarna lever ungefär en miljon av åtta miljoner svenskar med konsekvenserna av missbruket och för ett eländigt liv. Vi svenskar har lätt att röras till medlidande — även till generositet och givmildhet — när vi ser bilder från världen av barn som har det svårt men hur många tänker på att det finns ca 100 000 barn i Sverige av vilka många har det lika svårt? Barn i missbrukarhem — det låter på något sätt kliniskt och politiskt, men det är en skrämmande verklighet — får utstå hugg och slag, psykisk och fyskisk misshandel och grov vanvård. Det gäller kanske tiotusentals fall. Vi vet inte säkert, men de som vet har mycket svårt att få ut budskapet. Det finns ett förslag om att det skall göras en grundlig familjesocial undersökning om missbruksproblemen. Det finns färdiga forskarlag med högt kvalificerade forskare som ingenting hellre vill än att få lov att sätta i gång och verkligen belägga och belysa hur verkligheten ser ut.

Socialutskottet tar i sitt yttrande upp detta förslag och säger att det bl.a. ”behövs en kartläggning av alkoholmissbrukets sociala och ekonomiska skadeverkningar för missbrukarnas familjer och omgivning.

Det kommer senare under dagen att framställas ett yrkande om att riksdagen skall ta upp socialutskottets tanke att direkt hemställa till regeringen att låta göra den stora familjesociala undersökningen. Om detta förslag läggs fram kommer jag att stödja det.

Herr talman! Jag vill börja med att mycket starkt instämma i det som Nils Carlshamre sade allra sist, dvs. att barn i missbrukarfamiljer är ett mycket svårt socialt problem och att det är angeläget att få en klarare bild av hur deras situation ter sig. Ulla Tillander kommer senare i debatten att föra fram ett särskilt yrkande om att riksdagen skall ställa sig bakom förslaget om en ordentlig kartläggning. Jag hoppas att detta yrkande, som alltså harmonierar väl med hela socialutskottets uppfattning, kommer att få ett brett stöd här i kammaren. Det är många folkpartister som yttrar sig i denna debatt, och jag skall därför inskränka mig till en enda fråga, som har lett till en del missförstånd, och det gäller frågan om alkoholen i konsumentprisindex. Konsumentprisindex fastställs enligt internationella konventioner och är ett viktigt redskap i den ekonomiska analysen. Ingen här i riksdagen eller i socialutskottet har föreslagit att konsumentprisindex skall ändras — även i framtiden skall konsumentprisindex vara så som det är i dag. Frågan är vad konsumentprisindex skall användas till. I Sverige har vi valt att utnyttja konsumentprisindex för uppräkning av Prot. 1986/87:29 = socialförsäkringar och till vissa löneavtal. Regeringens inställning har sedan 19 november 1986 lång tid tillbaka varit att försöka begränsa indexbundenheten i den svenska ir ma. — — ekonomin — jag tror att regeringen på den punkten har ett brett stöd från oppositionen. Det är viktigt att inte alltför stora delar av ekonomin är indexbundna, därför att på det viset får man en inbyggd inflationsmekanism i ekonomin. Andra länder har valt att knyta sina socialförsäkringssystem till lönerna i stället för till konsumentpriserna, men i Sverige har vi valt konsumentpriserna som indexbas. Konsumentprisindex är dock inte någon tillförlitlig mätare av levnadsomkostnaderna. Om kommunalskatten t.ex. höjs med en krona ger det inget utslag i konsumentprisindex. Pensionärerna blir inte kompenserade för att kommunalskatten höjs. När Mats Hellström använder några hundra miljoner av skattebetalarnas pengar till att förskjuta prishöjningarna på livsmedel ger det däremot utslag i konsumentprisindex. Vi får alla i sista hand betala dessa kostnader, men konsumentprisindexhöjningen skjuts framåt i tiden. Jag nämnde att kommunalskattehöjningar inte kompenseras, men när regeringen nu föreslår alkoholskattehöjningar kompenseras t.ex. pensionärerna för detta. Detta är ändå konstigt. Det råder en relativt bred enighet i riksdagen om att alkoholskatter måste utnyttjas i alkoholpolitiskt syfte. För att hålla tillbaka konsumtionen av alkohol måste beskattningen då och då justeras upp. Det är då underligt att sådana åtgärder som syftar till att hålla tillbaka konsumtionen skall leda till att det utgår kompensation till olika grupper för den höjning som man på alkoholpolitiska grunder beslutar om. När en kommun vill använda pengar till sociala åtgärder och höjer kommunalskatten utgår ingen kompensation, men när staten i alkoholpolitiskt syfte höjer skatten på sprit utgår kompensation. Det är en anomali som lätt kunde rättas till genom att man ser till att alkoholen inte finns med i ett speciellt utvecklat index för detta syfte, som då kunde utnyttjas i olika sammanhang där index behövs. Det förhållandet att alkoholpriserna ingår i KPI har lett till att regeringen har tvekat att göra det som riksdagen har begärt, nämligen att successivt justera upp alkoholbeskattningen så att alkoholpriserna följer inflationen. Jag tror inte att jag avslöjar någon statshemlighet om jag säger att det i regeringen under lång tid har rått delade meningar på den här punkten. Socialministern, som har att hantera alkoholpolitiken, har önskat höja alkoholskatterna, medan finansministern, som är bekymrad över inflationsbekämpningen, har bromsat en sådan höjning. Först nu, efter mycket lång tid, kommer en höjning av alkoholskatterna. Det sker då mycket abrupt, med en mycket kraftig höjning, i stället för att komma successivt som socialutskottet har uttalat sig för vore lämpligare. Om man hade ett speciellt index som utnyttjades i olika sammanhang kunde man undgå det speciella problem som vi har sett att regeringen råkat ut för de senaste åren. Socialutskottet har förståelse för den här tanken. Socialutskottets majoritet säger att man tycker att en sådan ordning skulle kunna övervägas. Även skatteutskottet har förståelse för tanken. Man menar att ytterligare överväganden krävs, och det är riktigt. Skatteutskottet menar att det inte behövs något initiativ från riksdagen nu, därför att statistiska centralbyrån redan har beredskap att med enkla grepp ta fram ett sådant här speciellt. index. Det är också alldeles riktigt. Det viktiga är väl att man Prot. 1986/87:29 bestämmer sig för att utnyttja ett index av den här typen. Det gäller då att få 19 november 1986 förståelse hos arbetsmarknadens parter eller också här i riksdagen — det är vi = dm oro som trots allt bestämmer över socialförsäkringen — för att utnyttja denna typ av index. Jag hoppas för min del att vi, med de positiva uttalanden som gjorts från både socialutskottets och skatteutskottets sida, skall fortsätta diskussionen och se om vi inte i större utsträckning skulle kunna få fram ett speciellt index som skulle underlätta en förnuftig alkoholpolitik.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande behandlas många motioner som tar upp alkoholpolitiska åtgärder. Socialutskottet har yttrat sig över motionerna. Jag skall något kommentera yttrandet. I åtskilliga motioner som behandlas i detta betänkande berörs den familjesociala situationen och behovet av att en noggrann kartläggning av alkoholens skadeverkningar genomförs, framför allt på det familjesociala området. Behovet har på ett utomordentligt sätt beskrivits av Nils Carlshamre. Man trodde ett tag att en stabil nedgång i alkoholförbrukningen hade uppnåtts, men siffror tyder nu på att situationen är ganska labil. Det är inte svårt att förstå. Med tanke på hur trendkänslig ungdomsvärlden är skulle det vara underligt om inte något så centralt som förhållandet till alkohol också påverkas. Det inger både hopp och fruktan. Det visar att det går att påverka attityder och medvetandegöra unga människor. Men om förmaningens röst tystnar sjunker också medvetandenivån när det gäller riskerna. Jag vill här peka på 1977 års alkoholpolitiska beslut, vilket också görs i socialutskottets yttrande till skatteutskottet och i skatteutskottets betänkande. Det beslutet togs av riksdagen efter förslag från Fälldinregeringen.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

Jag vill nämna två andra konkreta exempel på åtgärder som har vidtagits under årens lopp och som visar hur svårt det är om man vill införa restriktioner och begränsa alkoholens tillgänglighet. Det ena exemplet är borttagandet av mellanölet. Det andra är frågan om lördagsstängda systembutiker. I det första fallet var det främst ungdomarna som djupt ner i åldrarna hade drabbats av mellanölseländet. Lördagsstängningen visade sig minska antalet omhändertaganden på lördagar och söndagar, och antalet fall av misshandel, lägenhetsbråk och ordningsstörande över helgerna minskade betydligt. Det råder inget tvivel om att båda dessa politiska beslut ledde till påtagliga sociala förbättringar inom ungdomsvärld och familjeliv. Men det finns ändå anledning att peka på att motiverade och resoluta åtgärder har ett visst politiskt pris. Hur väl motiverad och angelägen en sak än är kan den ses från minst två håll. Vi fick inte en debatt om de grundläggande problem som saken egentligen gällde, nämligen att stämma i bäcken, utan vi fick en pseudodebatt om frihetspartier och förbudspartier. Därför förutsätter politiska beslut en opinionsbildning. Opinionsbildningen måste vara grundad på seriös forskning och beprövad erfarenhet. I socialutskottets yttrande tar vi upp detta. På s. 51 i bilagan till det betänkande som vi nu behandlar finns återgivet vad socialutskottet säger om behovet av en kartläggning: ”Inte desto mindre behövs en förstärkt alkoholforskning och en systematisk utvärdering och uppföljning av alkoholpolitiken för att ge bättre underlag för samhällets åtgärder. Bl. a. behövs en kartläggning av alkoholmissbrukets sociala och ekonomiska skadeverkningar för missbrukarnas familjer och omgivning. Särskilt viktigt är att få till stånd en undersökning av förhållandena för barn i missbrukarfamiljer. Det är också viktigt att förstärka samarbetet mellan å ena sidan de organ som leder samhällets alkoholpolitik och å andra sidan den medicinska och sociala alkoholforskningen så att nya erfarenheter och forskningsrön verkligen tas till vara i kampen mot bruket och missbruket av alkohol.” Man uttalar sig alltså för behovet av en kartläggning, just det som tas upp i många av de motioner som vi nu behandlar. De motionerna ligger också till grund för ställningstagandet i socialutskottet. Det jag nyss läste står alltså hela socialutskottet bakom. Det finns också, som Nils Carlshamre sade, forskare inom olika områden som skulle kunna utföra detta arbete. Vi ledamöter från moderaterna, folkpartiet och centern i utskottet har dessutom velat understryka behovet av en kartläggning, och därför har vi i en avvikande mening krävt ett tillkännagivande till regeringen. Att alkoholproblemen är stora vet vi, men också att hälsooch sjukvården och över huvud taget de goda krafter som verkar i samhället är omfattande och drivs av en stark målmedveten vilja att göra en insats. Vi vet att den summa som alkoholen kostar samhället är astronomisk. Emellertid glömmer vi lätt bort att vi inte restlöst kan översätta mänskliga insatser, mänskligt engagemang och mänsklig idealitet i ekonomiska termer. När man ser alkoholproblemets skrämmande väldighet kan man undra hur vårt samhälle hade sett ut om man inte hade haft denna barriär av omtanke och medkänsla samt tålmodigt — ibland till synes fruktlöst — arbete som utförs på så många håll i samhället. Det är angeläget att denna barriär verkligen förstärks. Det sker paradoxalt nog genom att den växer i styrka via ett ökat engagemang för medmänniskor i svårigheter. Man kan också ställa frågan hur människor skulle klara sig om denna barriär verkligen skulle brista. Kanske är det många gånger just bristen på livskvalitet som gör att folk börjar dricka. De grupper som är i riskzonen lever ofta i en osäker och otrygg värld som är fattig på värden. När man ser de skilda världar som människor lever i - människor som kanske bor vägg i vägg — så kan ändå skillnaden vara som mellan i-land och u-land. Det mest beklämmande är att den skillnaden kan vara lika stor när det gäller barnens livsförhållanden, och många barn blir präglade av detta och för ett socialt handikapp vidare. Egentligen kan man säga att spriten är den faktor som ökar klyftorna mellan människor allra mest. Det är den största ojämlikhetsskapande faktorn i samhället. Från jämlikhetssynpunkt måste därför alkoholbruket bekämpas. Om man skall få förståelse för detta behövs det en noggrann kartläggning av alkoholens skadeverkningar, framför allt av de familjesociala skadorna. Att ett antal små barn ser sina mödrar misshandlas till döds och att kanske så många som 150 000 barn i välfärdslandet Sverige lever i missbrukarhem och lider svårt, såväl fysiskt som psykiskt, är någonting som vi inte kan låta fortgå utan att försöka göra något åt problemet. Man kan mycket väl konstatera att det går bättre för Sverige i ytligt ekonomiskt avseende samtidigt som samhället inte tillräckligt uppmärksammar att många människor hänvisas till en ödslig övergivenhet med sina problem. På alla områden kan vi i kalla siffror avläsa det statistiska nedslaget på hur alkoholens skadeverkningar tar sig uttryck: det gäller trafiken, det gäller våldsbrotten, det gäller drunkningsolyckorna. Vad allt detta kostar vårt land kan som sagt uttryckas i kalla siffror.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 För att ytterligare understryka det angelägna i en kartläggning av alkoholmissbrukets sociala och ekonomiska skadeverkningar för missbrukarnas familjer och omgivning så har, som jag nämnde vi — som är folkpartiets, moderaternas och centerns representanter i utskottet — avlämnat en avvikande mening om ett tillkännagivande till regeringen. Skatteutskottet har inte följt upp vare sig den kartläggning som jag talade om eller tillkännagivandet. Jag yrkar därför bifall till det yrkande på denna punkt som har nämnts tidigare i debatten och som kommer att utdelas till kammarens ledamöter.

Herr talman! Detta är ett brett ämne med många intresseområden, och jag skall berätta litet grand om hur det kan gå till i 1980-talets Sverige när det gäller etablering av systembutiker i kommuner som har begärt att få en sådan. Jag har tillsammans med Hans Pettersson i Helsingborg motionerat om ändrade regler i detta sammanhang, och bakgrunden är följande. I Malmöhus län finns i dag två kommuner som saknar systembutik. Alla andra kommuner har, beroende på storlek och befolkningsunderlag, en eller flera butiker. Det två kommunerna är Bjuv och Lomma. Bjuv, där jag själv är uppväxt och har börjat min politiska verksamhet, har sedan 1960-talet i olika omgångar begärt att få en systembutik i en av centralorterna. Hitintills har detta varit utan resultat. Samtidigt som Bjuv har försökt att få en systembutik har även en grannkommun, Åstorps kommun, arbetat för att få en systembutik etablerad i kommunens centralort. Dessa två grannkommuner i nordvästra Skåne skiljs ifrån varandra av länsgränsen. Bjuv ligger i Malmöhus län, Åstorp ligger i Kristianstads län. För några år sedan skulle det verkligen hända någonting på detta område. Det spreds mycket snabbt ett rykte om att höga beslutsfattare i Systembolaget var på väg till området för att utröna om det var Bjuv eller Åstorp som skulle lyckliggöras med en systembutik. Det var nämligen från början klart att det skulle bli en systembutik och att de två kommunerna inte skulle få var sin. Det blev Åstorp som något år senare med en mycket stor publik fick inviga sin systembutik. Etableringen av denna systembutik ledde till det som är det primära i mitt resonemang, nämligen att affärerna i denna kommun då fick ett mycket, mycket stort uppsving. Invånare i närliggande kommuner som åkte till Åstorp för sina veckoeller månadsinköp av vin eller kanske någon spritvara kombinerade detta med att göra andra konsumtionsinköp. Åstorp har sedermera mycket uppmärksammat firat händelsen vid ett ettårsjubileum. Kommunen har fått mycket stor framgång. Det primära i denna fråga är i och för sig inte systembutiken, utan det primära är — dess värre, skulle jag nästan vilja säga — att systembutiken genererar andra former av affärsaktiviteter. Man vet nämligen nu att etableringen av en systembutik i en kommun snedvrider konkurrensen mellan affärsmännen till nackdel för de kommuner som inte har någon systembutik. Erfarenheten talar för detta, men vi har också alldeles färska uppgifter om att det är en realitet att konkurrensen snedvrids på detta sätt. Det är detta som bevisligen sker, och det sker utan att de andra kommunerna —-i detta fall gäller det Bjuv — har någon möjlighet göra samma satsning på sina centralorter. Vi har därför, herr talman, i vår motion lagt tyngdpunkten på kommuner = Prot. 1986/87:29 na, på deras ansvarspositioner i det svenska samhället, deras inställning till 19 november 1986 frågan om etablering av systembutiker. Vi anser att kommunernas önskemål = Jb.

Herr talman! I den av WHO:s medlemsstater 1984 antagna hälsostrategin för Europa anges målsättningen att fram till år 2000 minska alkoholkonsumtionen med 25 90. Målsättningen medför att radikala steg måste tas för att Sverige skall leva upp till sitt åtagande. Jag förutsätter att vi har menat någonting med det. Detta innebär en sänkning av nuvarande konsumtion från drygt 6 liter alkohol till 4,5 liter per år och person. Jag har i en av mina motioner föreslagit en rad åtgärder som man förvisso kan ha olika uppfattningar om. Den som avvisar dessa förslag, och samtidigt ordar om Sveriges största medicinska och sociala problem, måste vara förpliktigad att, såvitt jag begriper, själv komma med andra uppslag för att vi skall komma till rätta med den höga och nu dessutom ökande konsumtionen. Ingen ansvarskännande kan negligera alkoholens skadeverkningar. Vi menar väl någonting med att ha anslutit oss till WHO:s hälsostrategi. Enligt statistiska centralbyråns sammanställning ”Offer för våldsoch egendomsbrott” utsattes under ett år i Sverige, undersökningsåret var 1978, 25 000 kvinnor för våld i bostaden. I flertalet av dessa fall var alkoholen den utlösande faktorn till våldshandlingen, som oftast upprepades ett flertal 27 gånger under året. 15 000 av dessa 25 000 kvinnor hade barn. I rapporten säger SCB att undersökningsmetoden man använde med säkerhet lett till för låga siffror. År 1983 publicerade professorerna Rolf Zetterström och Ingvar Nylander, S:t Görans Sjukhus i Stockholm, en artikel som handlade om barns situation i en ung Stockholmsförort. Inga Lantz refererade till den tidigare här. Dessa läkare påstod att vart åttonde barn levde i ett missbrukarhem. Om detta överförs till hela landet och man utgår från att det för riket i övrigt gäller att vart sextonde barn lever i ett missbrukarhem, så innebär detta att ca 100 000 svenska barn lever i missbrukarhem. Herr talman! Naturligtvis tycker jag det är självklart och utomordentligt positivt att vi är uppmärksamma på hur 18 månaders och 4 års peruanska flyktingbarn behandlas i vårt land. Ett par sådana fall har fått de största rubriker på sistone. Jag vill understryka att jag tycker det är utmärkt. Vi skall vara aktsamma om hur människor behandlas, vare sig de är flyktingar eller inte. Men hur kan det komma sig att det är så tyst och råder en så påfallande tystnad runt det faktum att tusentals och åter tusentals svenska barn far psykiskt illa år ut och år in? Är alkoholens följdverkningar så till den grad accepterade, att man inte tycker det är tillräckligt spekulativa nyheter att berätta om att barn formligen psykiskt torteras av att de vuxna i deras närhet är redlösa och förnedrar sig själva och sin omgivning? Det är sannerligen inte svårt att förstå att mycket våld döljs bakom fasaderna i vårt land och att mycket gatuvåld får sina impulser där. Kampanjen mot våld måste, för att vi skall nå rejäla resultat, också ta itu med alkoholbruk och droghanteringen. Det är helt obegripligt att inte regering och riksdag ärligt rakt upp och ner deklarerar, att kunde vi komma till rätta med råsupandet, skulle våldet minska rent dramatiskt i vårt samhälle. Herr talman! Förra fredagen hölls här i riksdagen en extra remissdebatt om den s.k. engångsskatten. Det var bra och betydelsefullt. Men när det gäller drogproblematiken, som verkligen handlar om liv och död, finns inga extradebatter, inga massiva brevkampanjer, inga kraftfulla och snabba ageranden. Engagemanget omkring alkoholproblematiken står ingalunda i proportion till frågans omfattning. De som direkt drabbas företräds inte av några mäktiga organisationer eller kapitalstarka företag. Därför måste vi som politiker ta ett stort ansvar. Vad det i korta och drastiska ordalag handlar om är att 6 000-7 000 människor varje år beräknas dö för tidigt på grund av alkoholens skadeverkningar. 300 000-500 000 svenskar beräknas vara alkoholberoende. Vad vill vi som ansvariga politiker göra? Jag vill självfallet inte jämföra eller blanda ihop den s.k. engångsskatten med alkoholfrågan, men jag tror att det är värdefullt att vi någon gång jämför det engagemang, för att inte säga den uppståndelse, som olika frågor väcker. Det tycker jag mig våga fastslå, herr talman, att penningvärdet är viktigare än människovärdet i engagemangshänseende i den politiska debatten. Jag lyssnade noga på den allmänpolitiska debattens om vad man annars brukar kalla ”Sveriges största sociala och medicinska problem”. Man måste säga att det är märkligt. Herr talman! Jag är en av de motionärer som har motionerat om ett treårigt vetenskapligt försök med inköpsbegränsning av alkohol. Jag har gjort det därför att jag tror att det är det bästa sättet att hjälpa storförbrukarna och att begränsa ”nyrekryteringen” till den gruppen. Det är känt att den svenska alkoholkonsumtionen i ett internationellt perspektiv kan framstå som låg. Det dricks mindre än hälften av mängden ren alkohol i jämförelse med t.ex. konsumtionen i Frankrike och Portugal. Konsumtionsfördelningen är dock i Sverige sådan, att ca 10 26 av konsumenterna svarar för uppemot 50 96 av den totala konsumtionen. Den gruppen skulle i första hand bli hjälpt av en inköpsbegränsning. Bakom kravet på en inköpsbegränsning står bl.a. ca 6 000 läkare, 200 professorer i medicin och 1 800 poliser, och i förra veckan ställde sig också sjuksköterskeförbundets kongress bakom kravet på ett treårigt vetenskapligt försök med inköpsbegränsning av alkohol. Är det månne så att alltför många politiker lever för långt ifrån dessa gigantiska problem, som i allra högsta grad är en solidaritetsfråga, för att visa samma klarsyn som vårt lands vårdoch omsorgspersonal? Nog finns det anledning att fråga! Jag har också i en motion tagit upp frågan om höjning av alkoholskatten. I dé riktlinjer för alkoholpolitiken som riksdagen antog 1977 ingår att prisinstrumentet skall utnyttjas för att nedbringa alkoholkonsumtionen. Den senaste höjningen av alkoholskatten gjordes i december 1984. När finansministern förra fredagen tillkännagav att ett förslag till höjning av alkoholskatten kommer att läggas på riksdagens bord under hösten, var det sannerligen på tiden. Jag har inte ofta skäl att be finansministern om, eller tacka för, en skattehöjning, men nu vill jag göra det ovanliga: Tack, finansministern, för denna skattehöjning! Alkoholskatten skall vara ett medel för alkoholpolitiken och inte ses som en beskattningsrätt bland andra. Jag finner det därför felaktigt att låta alkoholpriserna påverka konsumentprisindex. Det får inte vara så att regeringens och vår gemensamma ambition att hålla nere inflationen skall innebära att de alkoholpolitiska riktlinjerna åsidosätts. Det är vidare angeläget att prisförändringarna sker på ett mer smidigt sätt än hittills. Ett offentligt utbasunerande av en kommande höjning riskerar naturligtvis att medföra en hamstringsvåg som motverkar de alkoholpolitiska målen. Herr talman! En viktig och alltför litet diskuterad faktor bakom missbruket av alkoholdrycker är den fortgående glorifieringen av alkohol i massmedia. I en nyligen publicerad rapport från Sveriges Radios publikoch programforskning, PUB, redovisar man en granskning av 102 TV-program med ca 100 timmars sändningstid från 1983 till 1985. I 94 av dessa 102 program förekom alkohol. Där alkohol förekommer rör det sig ofta om människor som pratar med varandra i ett vardagligt sammanhang. Sympatiska män i sina bästa år som dricker visky är vanligast, framgår det av rapporten. Finns det någon som tror att detta inte påverkar människors attityder, och särskilt då ungdomars attityder, till alkoholen? Här lärs man att alkoholdrycker i umgänget människor emellan, och speciellt vid festliga tillfällen, är ett måste. Jag vill också påminna om att det ansvariga statsrådet i propositionen om det nya avtalet mellan staten och Sveriges Radio-koncernen anförde: ”Det är angeläget att man i programverksamheten iakttar varsamhet vid speglingen av bruket av olika gifter, t.ex. alkohol.” Har man gjort det? Statsrådet anförde vidare: ”Radions och televisionens genomslagskraft medför att ett stort ansvar vilar på programföretagen. Det är därför viktigt att program som speglar bruk och missbruk av alkohol och droger inte förhärligar detta och på så sätt bidrar till en falsk bild av verkligheten.” Det är nu dags att Sveriges Radio-koncernen tar sitt samhällsansvar på detta område. Herr talman! fr.o.m. den 1 juli 1977 är allmän försäljning av mellanöl förbjuden. Det avgörande argumentet för detta beslut var det utbredda missbruket av mellanöl i ungdomsgrupperna. En stor del av alkoholproblemen i dag hänger samman med att en generation drabbades av mellanölet. Dagens mellanöl heter snabbvin. Snabbvinet är lättillgängligt och billigt och har därmed blivit populärt i stora ungdomsgrupper. Vid socialstyrelsens kartläggning av snabbvinets utbredning visade det sig att ca 530 000 snabbvinssatser försåldes under 1983. Detta innebär ca 11 miljoner liter snabbvin, av vilket en stor del med all säkerhet konsumeras av ungdomar, och då även ungdomar som är underåriga för alkoholinköp. I motsvarande betänkande från förra året skrev skatteutskottet att man ville nämna det ur alkoholpolitisk synpunkt diskutabla förhållandet att reklamoch marknadsföringsförbudet på alkoholområdet inte tillämpas i fråga om snabbvinssatser. Utskottet utgick från att problemen skulle uppmärksammas av alkoholhandelsutredningen, socialstyrelsen, konsumentverket och det alkoholoch narkotikapolitiska rådet. Herr talman! Nu har det gått ett år sedan detta skrevs. Några åtgärder har ännu inte vidtagits trots att utskottet förra året sade sig ha ”förståelse för uppfattningen att syftet med alkoholbeskattningen motverkas av försäljningen av snabbvinssatser och för oron över att ungdomar kan lägga grunden till alkoholproblem genom en enkel vintillverkning”. Över huvud taget är jag häpen över den handlingsförlamning som präglar många av dem som talar om alkoholen som vårt lands största sociala och medicinska problem. Man inser omfattningen av problemen. Man har tillgång till radikala förslag för att motverka det stora missbruket — men inga nya åtgärder vidtas. En åtgärd som utan vidare skulle kunna beslutas är att förbjuda reklam för och marknadsföring av snabbvinssatser. Herr talman! Från kds sida anser vi att den tullavgiftsfria och skattefria försäljningen av alkohol bör upphöra. Det gör vi av finanspolitiska skäl — men framför allt naturligtvis av sociala skäl. Andelen turistsprit av den totala registrerade spritförsäljningen beräknas till hela 8-10 96. Det finns inga rimliga eller logiska skäl för att behålla denna handel. Den nuvarande kopplingen mellan utlandsresor och alkoholinköp innebär bara en ytterligare förstärkning av alkoholseden. Vidare har vi som politiker ett speciellt ansvar i våra roller som allmänhetens och skattebetalarnas företrädare. Jag menar att vi skall försöka föregå med gott exempel när det gäller att avglorifiera alkoholseden. Därför bör all offentlig representation vara alkoholfri. Herr talman! Vi har i dag en relativt bred kunskap om alkoholens skadeverkningar och fakta om de drabbade. Dock finns det några områden där vi ännu saknar information. Ett av dessa är effekterna för de barn som växer uppi missbrukarfamiljer. Jag har tidigare i mitt anförande något berört detta, men jag vill nu återknyta till denna grupp, som är en av de stora förlorarna i vårt välfärdssamhälle. Vi som finns i denna kammare kan nog inte föreställa oss vilken fasansfull situation som dessa barn befinner sigi. Jag vill med detta poängtera det angelägna i att vi får till stånd en skyndsam och heltäckande kartläggning av alkoholens skadeverkningar. Herr talman! När man utifrån en vilja till solidaritet vill engagera sig för de oerhört många som fastnat i alkohol, blir det lätt så att man radar upp bara förbud. Ja, verkligheten just i dag kräver åtgärder, och det nu. Jag vill emellertid gärna ha sagt, att jag inte tror att vi i ett samhälle med starkare sociala skyddsnät — i det avseendet ligger vi väldigt illa till — skulle ha så stora bekymmer som vi för närvarande har. Jag tror att i ett samhälle med större familjestabilitet, med större inriktning på idealbildning och förmedling av positiva värderingar, med hetare vilja att över generationsgränser låta alla få uppleva sig ha samma värde och betydenhet, trängs alkoholbruket och behovet av att bedöva sin tillvaro automatiskt tillbaka. Jag beklagar, herr talman, att inte mer av den alkoholpolitiska debatten sysslar med livsstilsfrågor, men en förklaring är onekligen att den akuta situationen kräver ett akut åtgärdsprogram. Jag vill med detta yrka bifall till motion Sk823.

Herr talman! I det här utskottsbetänkandet behandlas ju en rad motioner. Själv är jag ansvarig för några av dem. Att det är så många motioner visar ju dels att alkoholfrågan är en av våra svåraste frågor, dels att det inte räcker med endast en åtgärd för att minska den alltför höga alkoholkonsumtionen utan att det måste till en rad olika åtgärder. Sedan vi sist här i riksdagen hade någon större debatt om alkoholpolitiken har det hänt en hel del på det här området. Som tidigare har konstaterats, har alkoholkonsumtionen ökat oroväckande. Våldsbrotten har också ökat och blivit grövre. Sambandet mellan alkohol och brott har slagits fast — inte minst av brottsförebyggande rådet. I 84 20 av alla våldsbrott som begås är de inblandade berusade. Det är därför förvånande att det sägs så litet om alkoholen som orsak i brottssammanhang. När regeringen med sina experter nyligen redogjorde för kampanjen mot våld inför ett fyrtiotal representanter för folkrörelserna, var det anmärkningsvärt att man kunde undvika att ens nämna alkoholen som en starkt bidragande orsak till våldet i samhället. Faktum är ju att våldet i allt väsentligt är förknippat med alkoholen. Det är då oroande att man inte ens bryr sig om brottsförebyggande rådets rapport. Skall vi lyckas att bemästra våldsmentaliteten i samhället, är det nödvändigt att alkoholfrågan lyfts fram i ljuset. Detta gäller inte minst den tragiska barnmisshandeln eller kvinnomisshandeln, som debatteras så livligt just nu. En restriktiv alkoholpolitik med minskad tillgänglighet är därför det bästa bidraget till den planerade kampanjen mot våldet. De kändisar som glädjande nog engagerar sig i denna kampanj borde framhålla detta och helst föregå med gott exempel och själva avstå från alkohol. En annan och dagsfärsk uppgift, som knyter an till vår debatt här i våras om avtalet mellan staten och Sveriges Radio, är den analys från Sveriges Radios publikoch programforskningsavdelning som nu gjorts om alkoholens roll i TV-programmen. Visserligen har denna analys omnämnts här i debatten, men jag vill ändå mycket kort kommentera den. Analysen föranledde nämligen i en av våra största tidningar i söndags en stor rubrik som löd ”Spriten flödar ur TV-n”. Som sagt har 102 program med serier, film och teater undersökts. I 94 av de 102 undersökta programmen förekommer det alkohol. 60 av programmen har en inställning som är antingen uttalat positiv till alkohol, skämtsam eller oreflekterad. Endast ett tiotal pekar på alkoholens negativa sidor. Även jag vill i detta sammanhang verkligen fråga om denna propaganda för alkohol överensstämmer med avtalet mellan staten och Sveriges Radio/TV. Ett annat illavarslande tecken när det gäller alkoholsituationen är den stora ökning som på senare tid har skett av antalet rattfyllerister. I vissa polisdistrikt har det skett en ökning på ända upp till 80 96. Detta är naturligtvis helt oacceptabelt och kommer väl också att diskuteras vidare här i riksdagen. Läget är nu så allvarligt att något måste göras för att minska alkoholkonsumtionen. Alkoholhandelsutredningens förslag om utökat antal utskänkningsställen, borttagandet av det kommunala vetot m.m. verkar i dagens läge alltmer föråldrade och orealistiska. Jag hoppas att dessa förslag aldrig kommer på riksdagens bord. Socialutskottet, som också har behandlat de här motionerna och som bör se alkoholfrågorna från social synpunkt, är också mycket oroat över läget. Utskottet säger bl.a. ”att det i dagsläget inte är tillräckligt att enbart fortsätta med hittillsvarande upplysningsoch opinionsbildningsverksamhet. Hemmen och föräldrarna har ett grundläggande ansvar att medvetandegöra barn och ungdomar om alkoholens skadeverkningar. Därutöver krävs nu en snabb och effektiv informationskampanj för att dra allmänhetens uppmärksamhet till alkoholfrågorna och för att ånyo vända utvecklingen. Statsmakterna bör vara beredda att ta sitt ansvar för att initiera en sådan särskild insats.” Socialutskottet är kritiskt till det arbete som hittills utförts av det av regeringen tillsatta alkoholoch narkotikapolitiska rådet. Utskottet konstaterar nämligen att ”rådets verksamhet hittills dominerats av informationsoch meningsutbyte i drogfrågor, medan dess roll som initiativtagare på området var mera oklar och inte manifesterat sig i form av några formliga förslag från rådets sida”. Jag vill därför instämma i utskottets slutsats att — om det alkoholoch narkotikapolitiska rådet inte kan få den ledande och pådrivande roll som utskottet efterlyst — andra organisationsformer bör övervägas för att effektivisera och samordna samhällets alkoholpolitik. Enligt utskottet bör detta ges regeringen till känna. Härigenom skulle även kraven på en särskild alkoholkommission, som också vi från folkpartiets sida föreslagit, bli tillgodosedda. Herr talman! Som jag redan nämnt har socialutskottet yttrat sig ganska positivt om en del motioner som behandlas i det här betänkandet. Skatteutskottets majoritet däremot yrkar ju avslag på samtliga motioner med bl.a. den motiveringen att motionsyrkandena kommer att tas upp när en eventuell proposition kommer nästa år med anledning av alkoholhandelsutredningens förslag. I motion 804 av Olle Grahn och mig föreslår vi återkommande informationskampanjer för att minska missbruket av alkoholhaltiga preparat. Vi anser också att villkoren för försäljning av dessa preparat måste skärpas. Vi motionärer får medhåll av socialutskottet, som också anser att missbruket av alkoholhaltiga preparat är ett stort problem. Socialstyrelsen har efter ett rådslag med olika myndigheter beräknat att antalet missbrukare av dessa preparat är ca 4 000 och att de vanligaste preparaten är brännvätskor. Därför är det viktigt att man skärper bestämmelserna för försäljningen och att försäljningen sker över disk. Utskottet framhåller att inte bara priset utan också tillgängligheten är avgörande när det gäller inköp av teknisk sprit. I motion 826 har Gudrun Norberg och jag tagit upp frågan om hembränningen och den ökning som har skett. Trots förbud att saluföra hembränningsapparater kan man hos olika postorderfirmor beställa hembränningsapparatur och även köpa aktivt kol, t.o.m. i 500-kilossatser. Hembränningen tycks bli allt vanligare. Många anser tydligen, att om man får tillverka vin av snabbvinssatser, kan man väl också få ägna sig åt hembränning. Lagmoralen i dessa frågor håller på att luckras upp. Hembränningsbrotten har ökat. Straffen har helt riktigt höjts, men det tycks inte räcka. Jag instämmer helt i det särskilda yttrande som Kjell Johansson och Britta Bjelle gjort när det gäller hembränningen och den tekniska spriten. Det är, som där sägs, viktigt att man förbättrar kontrollen och att man ser till att bestämmelserna efterlevs. Andre vice talmannen Karl Erik Eriksson och jag har i en motion föreslagit att all alkohol som införs till landet bör beskattas. Det har beräknats att mellan 9 och 11 miljoner liter sprit och vin skattefritt införs i Sverige årligen. Enligt beräkningar förlorar staten i skatt på dessa alkoholdrycker ca 630 milj.kr. Det är alltså ingen obetydlig fråga. Personer som t.ex. flyger utomlands har alltså möjlighet att köpa alkohol billigt. Varför vill man prioritera en grupp — och då som regel personer som är ekonomiskt välbärgade? Varför skall dessa personer få lägre skatter än andra? Men framför allt är det ju från alkoholpolitisk synpunkt förkastligt att så mycket billig alkohol förs in i landet och ökar den redan alltför höga alkoholkonsumtionen. Det har sagts att frågan om den s.k. turistspriten bör lösas internationellt. Frågan har ju också tagits upp i Nordiska rådet. Några har visserligen velat avföra den därifrån, men det förslaget har fällts, varför frågan väl kommer upp igen. Medan vi är inne på beskattningen konstaterar jag med tillfredsställelse att alkoholskatten nu kommer att höjas. Som jag nämnde i min interpellationsdebatt med finansministern förra fredagen har vi fått vänta alltför länge på denna höjning, och det har bidragit till den ökade alkoholkonsumtionen och allt vad detta har fört med sig. Folkpartiet föreslog ju redan under vårriksdagen att alkoholskatten då skulle höjas. Jag hoppas, herr talman, att vi i fortsättningen skall få en sådan ordning att skatten på alkohol kan höjas kontinuerligt. Herr talman! Jag vill nu till sist yrka bifall till de folkpartistiska reservationerna 1 och 2.

Herr talman! Jag har för tredje året i rad skrivit en motion om min syn på alkoholpolitiken. Klämmen går ut på att jag vill införa den bestämmelsen att man i och med att man blir myndig skall kunna handla alkohol på Systembolaget. Motionen har icke tillstyrkts. Under tidigare år har ingen från utskottet gått upp och försvarat avstyrkandet, och jag väntar mig inte något annat i år heller. Jag tycker att vårt agerande är litet inkonsekvent — och säkert förvånande för många människor. 1954 bestämde vi att den dåvarande myndighetsåldern skulle ge rätt till köp av alkoholdrycker på Systembolaget. Myndighetsåldern var då 21 år. 1969 sänktes myndighetsåldern till 20 år, och vid den åldern fick man köpa alkohol. I dag är, som alla vet, myndighetsåldern 18 år, men man får inte lov att handla alkohol förrän man har fyllt 20 år. Utskottet gör sig när det gäller min motion i viss mån skyldigt till en missuppfattning när det antyder att det med motionens förslag kan vara risk för en ökning av ungdomsfylleriet. Jag vill understryka, herr talman, att det här handlar om myndiga svenska medborgare, inte om ungdomar. Låt mig inom parentes peka på att det inte kan göras gällande att ungdomar under 18 år i dag skulle dricka mindre än dem som det här gäller. Min motion berör myndiga svenska medborgare, som i alla andra sammanhang kan anförtros mycket stort ansvar. Det enda undantaget är alltså att de inte förklaras myndiga när det gäller rätten att köpa en flaska lättvin på Systembolaget. Herr talman! Som jag skriver i min motion tror jag inte att alkoholkonsumtionen för personer i åldrarna 18—20 år skulle öka om dessa fick lov att t.ex. köpa lättvin på Systembolaget. Att tro det är att handla som strutsen sägs göra när fara uppstår: sticka ner huvudet i sanden. Jag tror i stället att orsaken till det ungdomsfylleri som vi har i dag är bristen på normer. Jag vill inte att vi går tillbaka till det gamla, mörka samhället, men jag tror att man har problem i detta avseende både i skola och på daghem. Barn och ungdomar lever i en värld där normerna mer och mer försvinner. Herr talman! Jag kan inte underlåta att ge ett exempel. Ett privat företag i Malmö begärde i våras tillstånd att starta barndaghemsverksamhet. I dess statuter skrevs in att pojkarna skulle lära sig att buga och flickorna att niga och vidare att de skulle lära sig att säga ja tack och nej tack. I den socialdemokratiska pressen raljerade man våldsamt över detta. Men om det anses förkastligt att lära ut sådant till 5—7-åringar, kan man tänka sig vilka resultat man kommer att få när de blir äldre. Vi hade också i en grannkommun till Malmö i våras och i somras en debatt med anledning av förhållandena på en busslinje, där statens järnvägar på lördagar körde ungdomar till ett diskotek. Man hade stora problem på bussen, och statens järnvägar beslöt att dra in denna därför att man inte kunde garantera chaufförens säkerhet. Det handlade, herr talman, också om ungdomar, alltså om personer under 18 år. Saken slogs upp ganska stort i tidningarna, och en tidning dristade sig vid ett tillfälle att fotografera ungdomarna utanför bussen i fråga. Jag kan garantera att mer än en förälder blev djupt chockerad — man hade aldrig kunnat tänka sig att de egna barnen tillhörde de här ungdomarna. Det är så lätt, herr talman, att som förälder — ingen nämnd och ingen glömd — sticka till sitt barn en femtiolapp eller hundralapp för att själv kunna sitta hemma och ha det lugnt och skönt, men utan att veta vad barnet gör när det är ute. Jag tror också, herr talman, att de problem som vi har i dag kring alkoholen beror på att de skyddsmekanismer som faktiskt fanns förr i tiden inte finns i dag. Det ärt.ex. ingen hemlighet att många människor som bor i höghus icke har den blekaste aning om vad grannen heter eller vem han är. Man låser in sig och försöker själv klara upp sina problem, och resultatet känner vi alltför väl till. Flera talare har i dag sagt att alkoholen är den utlösande faktorn bakom många brott, och det finns icke anledning att förneka att så ofta är fallet. Men jag tror att man gör det mycket lätt för sig om man stannar vid det, för alkoholen är icke den grundläggande faktorn bakom dessa fördärvliga effekter. Herr talman! Låt mig gå tillbaka till klämmen i min motion. Jag tycker att det är inkonsekvent att inte låta myndiga svenska medborgare köpa en flaska lättvin på Systembolaget. Som 18-åring får man den stora förmånen och det därmed följande ansvaret att delta i och t.o.m. ställa upp i allmänna val, så att man kan bli invald till Sveriges riksdag eller till kommunfullmäktige i sin hemkommun. Jag är säker på att den stunden snart kommer när vi har en 19-åring i Sveriges riksdag. Man får vidare lov att träffa köpeavtal och att använda sina egna pengar. Manliga 19-åringar kan göra värnplikt med allt ansvar det kan innebära i en situation som vi givetvis hoppas aldrig skall uppstå. En 18-åring kan vidare ta körkort och får gifta sig, och han eller hon får samtidigt ta det största ansvar som någonsin kan läggas på en människa, nämligen ansvaret för egna barn. Detta tillåter vi 18-åringar att göra i dag. Däremot tillåter vi dem inte att köpa en flaska lättvin på Systembolaget. Ett par som gifter sig i 19-årsåldern får alltså inte köpa en flaska lättvin för att fira bröllopet med. I inkonsekvensens namn får de dock gå ut och köpa en sats snabbvin. Ja, jag kan för att räkna upp ännu en tokighet peka på att detta t.o.m. får ske före 18 års ålder.

Herr talman! Jag skall dra över min taletid med någon minut för att också kommentera det som har sagts tidigare här i dag. Det har framhållits att hembränningen är utbredd i Sverige och även att den ökar. Det är inte mycket man kan garantera här i världen, men en sak är säker: med den alkoholpolitik som vi har i Sverige kommer hembränningen definitivt att öka. Vad som är oroande är att människor visserligen vet om att tillverkning, köp och försäljning av hembrända spritdrycker är olaglig, men att en bred folkmajoritet inte uppfattar hembränningen som olaglig. Det har sagts att polisen borde satsa mer på att beivra hembränningen. Jag är den förste att vilja ge polisen ökade resurser, men jag skulle i så fall vilja prioritera annan polisverksamhet än att man jagar hembrännare. Till sist, herr talman, vill jag med anledning av att den föregående talaren nämnde att man kan köpa hembränningsapparater på postorder säga att den tekniska utvecklingen och den tekniska utbildning som dagens svenskar har gör att de knappast behöver vända sig till en postorderfirma för att få sådana. De flesta kan snart tillverka en sådan apparat själva.
Herr talman! Förra årets debatt och beslut om de allmänna riktlinjerna för alkoholpolitiken ägde rum utan att socialutskottet hade yttrat sig. Denna brist i beredningsarbetet påtalades i en motion under den allmänna motionstiden. Resultaten kan avläsas i årets omfattande betänkande, där socialutskottet, med klar socialpolitisk inriktning, ger uttömmande besked om samhällets alkoholpolitik. Skatteutskottets betänkande i år är i huvudsak bra. Man har i stort följt upp den omfattande och grundliga analys som socialutskottets yttrande innehåller. Alkoholpolitiskt kan det sägas att denna höst infaller under ett mellanår. Alla väntar med intresse på regeringens förslag med anledning av alkoholhandelsutredningen. Det stöd som både skatteutskottet och socialutskottet ger en restriktiv och socialt inriktad alkoholpolitik, vilken i sina huvudlinjer följer upp 1977 års beslut, bör noggrant uppmärksammas av regeringen då den nu skriver sin proposition. Intressant är att konstatera att båda utskotten — även om det inte leder till konkreta förslag — ser det angeläget att fastställa mål för alkoholpolitiken. Uppslutningen kring WHO-målsättningen, att sänka alkoholkonsumtionen med 25 9 till år 2000, utgör ett bra rättesnöre för en ansvarsfull politik. Sambandet mellan ett lands totalkonsumtion och summan av alkoholskadorna är numera så klart dokumenterade att ingen seriös bedömare ifrågasätter denna realitet. Det är ett allvarligt memento att den gynnsamma och nedåtgående trenden när det gäller alkoholkonsumtion nu har planat ut kring en nivå som gör det svårt att nå de mål som regering och riksdag ställt sig bakom. Här är det angeläget att man i kanslihuset sätter i gång ett intensivt arbete när det gäller att utarbeta förslag till konkreta åtgärder för att nå detta fastställda alkoholpolitiska mål. Ett viktigt instrument i alkoholpolitiken är prisinstrumentet. Som tidigare sagts föreslog folkpartiet redan för ett halvår sedan att en prisjustering måste ske. Sommarens och höstens debatt har understrukit denna nödvändiga åtgärd. Nu har också finansministern i dessa yttersta dagar insett det nödvändiga i detta. Med tanke på konsumtionsutvecklingen under året och en något förstärkt köpkraft är det dock troligt att den prisförändring som föreslås inte kommer att svara mot kravet på en ytterligare dämpning av alkoholkonsumtionen. Det vore angeläget att frikoppla prisförändringarna på alkoholen från det index som registrerar inflationen och i sin tur är underlag för löner och pensioner. Denna möjlighet understryks nu i utskottets skrivning, och i likhet med finansutskottets behandling tidigare i år är denna hållning fullt möjlig. Många människor, däribland politiker och andra opinionsbildare, vill alltför ofta förtränga det faktum att det utbredda bruket av alkohol är vårt lands största sociala och medicinska problem. Socialutskottet är välgörande klart i sina besked om vad det handlar om. Man säger att det torde röra sig om 6 000—7 000 människor som varje år dör på grund av alkoholbruket. Omkring 300 000 personer beräknas använda alkohol i en sådan omfattning att det allvarligt påverkar deras arbete, familjeliv och hälsa. Alkoholbruket medför dessutom mycket stora kostnader för samhället. Socialutskottet hänvisar till nationalekonomen Anders Johnssons beräkning, där totalkostnaden ligger någonstans mellan 50 och 60 miljarder kronor om året. Den samhällsekonomiska kostnaden beräknas uppgå till bortemot 10 96 av BNP, dvs. nära tio gånger så mycket som det samlade biståndet till de fattiga länderna! I hälsooch sjukvårdsutredningen, HS 90, redovisas att omkring 10 000 personer vid ett och samma tillfälle befinner sig på sociala vårdoch behandlingsinstitutioner eller i psykvården på grund av alkoholproblem. Ytterligare flera tusen vårdas på olika sjukhus. Över 3 000 vistas på ungkarlshotell med stora inslag av alkoholmissbrukare. Därutöver får väldigt många öppenvård för alkoholproblem. Också denna utredning pekade på det stora antal miljarder kronor som alkoholbruket kostar samhället årligen. Just nu pågår en intressant undersökning av ekonomen Sten Köpniwsky, en undersökning som leder till slutsatsen att samhällskostnaden ligger kring det tal jag nyss har nämnt. Sambandet våld och alkohol blir alltmer uppenbart. Brottsförebyggande rådet har gjort en undersökning av närmare 6 000 fall avseende våld mot person såsom grov misshandel, vanlig misshandel, våldsamt motstånd, våldtäkt m.m. I 84 96 av fallen var antingen gärningsmannen eller offret — eller båda — alkoholpåverkade. I endast 16 96 — dvs. mindre än 2 av 10 - var gärningsmannen och offret nyktra. Det finns alltså ett starkt samband, direkt och indirekt, mellan alkohol och våldsbrott. Regeringens proklamerade kampanj mot våldet i samhället är en angelägen aktivitet. Man tänker vidare engagera folkrörelserna i att erbjuda positiva alternativ och åstadkomma attitydförändringar. Det är bra att man från högsta håll erkänner att något håller på att gå snett. Det är också värdefullt att engagera Folkrörelsesverige i denna kampanj. Men när man hör motiven för och uppläggningen av kampanjen blir man förvånad över att alkoholfaktorn i våldsbrotten fått så liten uppmärksamhet. Varför vill man i regeringen inte tala om alkoholens roll i våldsbrotten? När regeringen med sina experter presenterade denna kampanj för ett fyrtiotal folkrörelser undvek man att ens nämna alkoholen som orsak till våldet i samhället. Denna brist i kunskap eller slapphet i informationen är oroande. Regeringens kampanjmakare skulle må väl av att läsa BRÅ-rapporten eller studera nationalekonomernas ekonomiska beräkningar. Skatteutskottet betonar på flera ställen i sitt betänkande AN-rådets betydelse. Dock visar erfarenheterna från den tid som rådet arbetat att verksamheten är ganska ineffektiv. De nu genomförda förändringarna möjliggör ytterligare initiativ. Ändå saknas det som redan APU på sin tid efterlyste: ett självständigt råd med initiativrätt och egna kansliresurser. Beredningsgruppen och en sekreterare under begränsad tid är ett steg i rätt riktning, men det är också viktigt att nästa steg tas. Så till några delfrågor och först frågan om starkölet. Vi kan nu registrera en snabb ökning. Detta är resultatet bl.a. av att antalet restauranger och näringsställen med öltillstånd ökat. En relativt ohämmad marknadsföring med ungdomar i 18—20-årsåldern som målgrupp, som bryggerinäringen nu har, har medverkat till denna utveckling. Som parentes kan nämnas att alkoholhandelsutredningen föreslagit nästan fritt fram för öl klass II. Det skulle vara mycket olyckligt om så blir fallet. Här får vi förutsätta att kunskapen om sambandet mellan öl och debutålder och mellan öldrickande och våld kommer att ge en avgörande insikt i det budskap en kommande proposition har. Försäljning av snabbvinssatser är vidare ett stort problem, inte minst för den stora grupp ungdomar och missbrukare som använder detta vin i berusningssyfte. Försäljning av färdiga satser i den allmänna handeln för tillverkning av det s.k. snabbvinet strider mot flera av de grundläggande principerna för den svenska alkoholpolitiken: = Alkohol skall inte vara lättillgänglig. Den skall försäljas via systembutikerna - Alkoholbeskattningen skall inte kunna kringgås. På dessa punkter går man alltså runt denna klara lagbestämmelse. Vinsatserna exponeras mycket lättillgängligt i såväl mindre butiker som stormarknader. Dessutom förekommer den redan nämnda stora postordermarknaden där ålderskontrollen torde vara obefintlig. Skatteutskottets svar på min och Olle Grahns motion, att inte tillåta marknadsföring av dessa vinsatser, är alltför passivt. Skatteutskottets uppmaning till AN-rådet att uppmärksamma förhållandet beträffande snabbvinerna är ändå noterbart, och socialutskottets yttrande i samma fråga är att man ser mycket allvarligt på problemet med snabbvinerna. Detta är en välkommen insikt, som regering och myndigheter måste ta fasta på. En framgångsrik alkoholpolitik handlar i hög grad om att förebygga men också att följa upp och åtgärda missbruket. Här finns uppenbara problem, bl.a. statistiska. Låt mig peka på ett par. Det finns ingen samlad kunskap på området om sambandet alkohol och dödsfall som skulle kunna vara relevant för ett åtgärdsprogram i fråga om t.ex. alkohol-trafik-arbetsliv-olyckor i hemmet. Bäst är det på området trafik, där statistiken beträffande alkoholförtäring vid dödsfall förbättrats avsevärt under senare år. I dag analyseras över 90 96 av trafikdödsfallen. Detta gäller dock endast omedelbara dödsfall. Snabba ambulanstransporter och avancerad medicinsk teknik har medfört att många offer klarar sig längre i dag och överlever i större utsträckning. Vilken roll alkoholen spelar är inte tillräckligt dokumenterat. Det är nog ganska ovanligt att den behandlande läkaren tar blodprov på vederbörande när det inte finns några klara anvisningar på området. Här har vi ett stort mörkertal. Denna fråga berör inte bara trafikoffer utan är mer andra akuta olycksfall såsom ”hushållsolyckor och arbetsplatsolyckor”. Det vore angeläget att få klarhet i alkoholens omfattning också vid dessa olyckor. Ett annat område är lagstiftarens krav på ett nyktert levnadssätt för körkortsinnehavare eller blivande sådana. Där saknas väsentliga underlag. När den gamla fyllerilagen avskaffades och ersattes med 1976 års lag om omhändertagande av berusade personer fick vi problem med att få en tillfredsställande registrering av de omhändertagna. Redan under första året av LOB:s tillämpning konstaterades att ett ganska stort antal omhändertagna vägrade att hos polisen lämna uppgifter om sin identitet. I dag uppgår antalet oidentifierade, omhändertagna alkoholberusade personer till mellan 9 000 och 10 000 per år. Här har samhället ålagt polisen att omhänderta berusade personer och rapportera detta till andra myndigheter för att de skall kunna vidta de åtgärder som lagstiftarna förutsatt. Det som händer är att i allt fler fall vägrar den berusade att uppge sitt namn och kan därigenom undandra sig olika rättsverkningar. Polisen saknar i dag möjlighet att framtvinga uppgifter om identitet. Alkoholens roll i trafiken är som vi vet förödande. Därför är det angeläget att minska antalet alkoholpåverkade förare i trafiken. Men då kräver också detta ett effektivt rapporteringssystem. Polisen måste få laglig möjlighet att identifiera en omhändertagen berusad person. Man behöver inte återinföra bötesstraff för fylleri för att komma åt namn eller hemvist. Att en omhändertagen skall lämna sådana uppgifter är däremot ganska självklart. Halvårsstatistiken från socialstyrelsen visar att under de sex första månaderna i år hade 4 249 omhändertagna alkoholberusade personer vägrat uppge sitt namn. En jämförelse med motsvarande period förra året ger vid handen att det är en ökning med över 8 90. Herr talman! Det kan sägas att de här exemplen inte har strikt med dagens betänkande att göra. Men de visar hur angeläget det är att en alkoholpolitik som skall främja trivsel, säkerhet i samhället osv. samordnas på ett sätt som gör att inte det bästa blir det godas fiende. Därför är det angeläget att följa upp folkpartireservationen nr 1, där det bl.a. finns krav på att förbättra statistiken. Herr talman! En framgångsrik alkoholpolitik består av många byggstenar. Det behövs ett batteri av åtgärder, både av restriktivt slag och i form av socialpolitiska insatser. Opinionsbildningens betydelse måste starkt beaktas. Attityder måste påverkas och förändrade beteenden som gynnar en ansvarsfull alkoholpolitik uppmuntras. Det är ett mödosamt och långsiktigt arbete, men det är inte desto mindre viktigt att det förs med handfasthet och konsekvens. De många motioner som väckts detta år med anledning av att det finns så många oroande tecken i mönstret över alkoholutvecklingen tyder på en insikt hos riksdagen och en uppfordran till regeringen att ta krafttag mot bruk och missbruk av alkohol. Här finns mycket att hämta i motionerna men också i svaren från skatteutskottet och framför allt socialutskottet. Regeringen gör klokt i att noga läsa detta betänkande och ta fasta på de klara markeringar som görs i uppriktig avsikt att medverka till en positiv samhällsutveckling.

Herr talman! Det finns nu ingen större partipolitisk sprängkraft i alkoholfrågan. Samstämmighet råder i stor utsträckning, i vart fall på det mer övergripande planet. Säkert skulle alkoholfrågan vinna på ett intensivare och bredare engagemang i de olika partierna, i likhet med vad som exempelvis var för handen i slutet av 1970-talet. Det finns kanske också en eller annan kollega här i riksdagen som betraktar dagens debatt som ett forum för oss som är nykterister, där vi får chansen att visa lidelse i den här frågan. Nu är det väl i och för sig inget fel med lidelse, och för mig är det stora bekymret att alkoholbruket leder till omfattande välfärdsförluster för hundratusentals medmänniskor varje år. Därtill kan sedan fogas de rent ekonomiska förlusterna för individer och samhälle. Detta är egentligen inte ett bekymmer enbart för mig som personlig helnykterist, utan det är naturligtvis ett bekymmer som vi alla har gemensamt. Tidigare i debatten har många exempel lämnats av det här slaget, och jag har ingen anledning att närmare gå in på det nu. I dagens debatt har också av och till hänvisats till vad allmänna opinionen skulle tycka om ett eller annat förslag. Det kanske är litet förmätet, men jag skulle ändå vilja påminna om att det i riksdagsuppdraget faktiskt också ingår att vara agitator, att agitera och debattera för att övertyga allmänna opinionen om att förslagen är de riktiga, trots att det kan finnas motstånd och synpunkter. Det har dessutom sagts i den här debatten att det saknas nya förslag till lösning av alkoholproblemen, och jag kan väl hålla med om att det i dag inte finns några nya, radikala förslag. Men jag vill peka på att vi faktiskt har tre metoder: prisinstrumentet, restriktioner och upplysning. Det är tre metoder som erfarenhetsmässigt är effektiva. Det visar bl.a. konsumtionssänkningen under den senaste tioårsperioden. Det är angeläget att betona att de tre metoderna verkligen fortlöpande och tillsammans kommer till användning. Därför är det glädjande att vi nu har fått en proposition där regeringen föreslår en relativt kraftig höjning av alkoholskatterna. Den frågan har debatterats under lång tid och flera av oss har under tidigare riksmöte motionerat i saken. Det som i debatten om alkoholskatterna kanske på senaste tid har tilldragit sig den mesta uppmärksamheten är de indirekta skatternas inverkan på konsumentprisindex och kanske framför allt den styrande effekt detta index har för bl.a. löner och pensioner. Det finns anledning, tycker jag, att peka på att höjningen av alkoholskatten sker i konsumtionsdämpande syfte, och det är en viktig utgångspunkt för mitt resonemang. Det finns naturligtvis också rent fiskala motiv, inte minst i det budgetläge där vi befinner oss, men jag vill understryka att skattehöjningarna företas för att minska alkoholkonsumtionen. Då anser jag att det är ologiskt att först höja alkoholskatten för att minska konsumtionen och därpå genom indexanknytningarna kompensera för denna kostnadsökning. Man kan säkert föra samma resonemang om en del andra indirekta skatter. Indexdebatten har också förts på ett ganska tekniskt plan, men jag anser inte att problemen finns så att säga på det indextekniska området. Jag anser inte heller att den här frågan i första hand löses genom riksdagsbeslut. Vad det enligt min mening gäller är att hos stora grupper och intresseorganisationer få förståelse för att man inte skall söka kompensation för den här typen av skattehöjningar. Jag tycker att den förståelsen kan främst motiveras av solidaritet med medmänniskorna. Herr talman! Riksdagen har tidigare ställt sig bakom målet att minska totalkonsumtionen med 25 96 till år 2000. Den senaste statistiken visar att vi inte är på rätt väg, och enligt min mening är det nödvändigt att alla beslut i alkoholfrågan uppfyller kravet på att föra oss närmare 25-procentsmålet. Ju längre vi väntar med kraftiga och effektiva åtgärder, desto svårare får vi att klara den uppgiften och desto kraftfullare måste åtgärderna då bli. Sambandet mellan totalkonsumtionen och omfattningen av skadorna är väl belagt, och jag behöver i det här sammanhanget inte gå närmare in på den frågan. Det är emellertid angeläget utifrån det sambandet att den breda upplysningskampanj genomförs som bl.a. jag motionerade om i våras. Socialutskottet yrkade då avslag på det förslaget, med hänvisning till förväntade initiativ från regeringen och alkoholoch narkotikapolitiska rådet. Av det nu aktuella betänkandet framgår att vissa initiativ tagits beträffande alkoholoch narkotikapolitiska rådet, och det är min starka förhoppning att den breda kampanjen för måttligare alkoholvanor och också personlig helnykterhet verkligen snabbt kommer till stånd och att kampanjen ges rejäla ekonomiska resurser. Herr talman! Jag vill gärna säga att jag tycker att både socialutskottets yttrande och skatteutskottets betänkande som vi behandlar i dag är bra och innehåller många tänkvärda saker. Allra sist vill jag slå fast att en framgångsrik alkoholpolitik ytterst är en fråga om solidaritet, en fråga om medmänsklighet.

Herr talman! Det är bra att alkoholskatterna höjs och priserna går upp, eftersom priset på en vara utan tvivel har effekt på försäljningen. Samtidigt måste vi vara medvetna om att det finns ett samband mellan bl.a. hemtillverkning och priser, oberoende av om det gäller att sy egna kläder, baka limpor eller tillverka sprit och vin hemma. Därför är det viktigt att prisstegringarna sker kontinuerligt i små steg i stället för med snabba ryck i stora kliv. Det är också angeläget att det sker en kontinuerlig utvärdering av effekten av de alkoholpolitiska åtgärderna och att vi får en förbättrad alkoholstatistik. Därför hoppas jag att reservation nr 1 angående förbättrad alkoholstatistik får gehör av riksdagen. Kampanjer är också bra, åtminstone för stunden. Tyvärr finns det tecken som tyder på att effekten är snabbt övergående. Därför behövs en kontinuerlig intensiv information och utbildning eller med andra ord en konstant pågående kampanj. Just nu är utvecklingen, som många påpekat, oroande. En ökad totalkonsumtion har rapporterats under 1985 och 1986 och en ökad konsumtion bland ungdomar enligt SIFO i våras. Att det här är iakttagelser som stämmer och inte är ett tillfälligt trendbrott styrks av att vi samtidigt fått en ökning av antalet gripna på grund av alkoholberusning — det gäller tyvärr också ungdomar —, att rattonykterheten har ökat kraftigt och att våldet i samhället har tilltagit. Sjukdomar på grund av alkohol har inte minskat på samma sätt som man förväntade sig efter nedgångarna av totalkonsumtionen i slutet av 1970-talet. Dödligheten i alkoholism, alkoholpsykos och alkoholförgiftning har tvärtom ökat. Det finns mycket som tyder på en uppgång av den dolda konsumtionen, och det är därför ovisst om vi över huvud taget har fått någon nedgång i den verkliga totalkonsumtionen under 1980-talet. Det har beräknats att i runda tal en tredjedel av sjukhussängarna blockeras på grund av skador orsakade av alkohol och att en femtedel av akutpatienterna på ortoped-, medicinoch kirurgmottagningarna söker för skador till följd av alkohol.

De har också krävt att ett treårigt vetenskapligt försök med begränsning av alkoholinköpen kommer till stånd. Internationella iakttagelser tyder på att det skulle kunna få effekt framför allt på tunga missbrukare. Också på ungdomars konsumtion och konsumtionen bland kvinnorna kan man förvänta sig effekt. Föräldrar och andra som langar till ungdomar borde bli mindre angelägna att stå till tjänst, om de måste ta av egen ranson. Kvinnor har gjort sig kända för att vara särskilt måna om att dölja sitt missbruk i det längsta, och därför kan man förvänta sig att de i viss mån kommer att nöja sig med sin ranson och inte skaffa fram sprit på illegal väg. Även sjuksköterskorna har under sin nyligen avslutade kongress ställt sig bakom kravet på ett vetenskapligt upplagt försök med inköpsbegränsning. I WHO:s rapport Review of National Policy Measures to Prevent Alcohol-Related Problems finns många tänkvärda sammanställningar och vetenskapliga data från olika länder. Det framgår där att prisinstrumentet rätt använt är bra, men att det har sina begränsningar. Det framgår också att minskad tillgång på alkohol, t.ex. genom ransonering, visat sig vara mycket effektiv vid utvärderingar gjorda i Canada, USA, Finland, Frankrike, Polen, Norge och Nya Zeeland. Herr talman! Jag yrkar bifall till motion Sk830. Samma yrkande som i den motionen återfinns i motion Sk812 och i motsvarande del i motion Sk823. Detta yrkande berör behovet av en noggrann kartläggning av alkoholens skadeverkningar och ett vetenskapligt upplagt treårigt försök med inköpsbegränsning. Om inte denna motion får gehör i riksdagen hoppas jag i alla fall att Ulla Tillanders yrkande om en kartläggning av skadorna, som återfinns som delyrkande också i de här motionerna, vinner framgång. Det är ju en uppfattning som hela socialutskottet ställde sig bakom när motionerna behandlades i utskottet.

Herr talman! Först vill jag som talesman för socialdemokraterna i socialutskottet instämma i Lars Hedfors anförande i hans egenskap av företrädare för socialdemokraterna i skatteutskottet. Därmed är sagt att vi från socialdemokratiskt håll begär skärpta åtgärder för att begränsa den totala, alltför höga alkoholkonsumtionen och komma till rätta med alkoholmissbruket. I flera motioner har yrkats på nya utredningar och en alkoholpolitisk kommission. Vi i socialutskottet har avvisat de kraven med hänvisning till det alkoholoch narkotikapolitiska rådet, som lyder under regeringen. I socialutskottet stannade majoriteten — dvs. de borgerliga plus vpk — för att skriva till regeringen om kravet på att rådet skulle få en central ledning av samhällets alkoholpolitik. Vi s-ledamöter avgav en s.k. avvikande mening och ansåg att skrivningen om rådet var tillräckligt stark. Vi noterade också att regeringen under hand meddelat, att det skulle ske en omorganisation av rådet och att förändringen skulle innebära att rådets roll som initiativtagare och pådrivande kraft skulle förstärkas. Detta blev också skatteutskottets enhälliga beslut, vilket kan avläsas på s. 8i dess betänkande. Utskottet utgår ifrån att de synpunkter som har lagts fram i de aktuella motionerna kommer att uppmärksammas av rådet och avstyrker således socialutskottets majoritetsbeslut om ett tillkännagivande. Det alkoholoch narkotikapolitiska rådet — det har nu fått förkortningen AN-rådet — lyder direkt under regeringen. Det betyder att det har möjligheter till initiativ och — det vill jag särskilt understryka — tillgång till regeringens hela utredningsmaskineri. Själv menar jag att detta är det viktigaste. Det kan behövas snabba och begränsade utredningar, och de kan göras utan att hela den alkoholpolitiska problematiken byggs in och förlamar handlingskraften under flera år. Vi har erfarenhet från historien i det avseendet. Här kommer också det yrkande som Ulla Tillander har framställt och lagt på riksdagens bord i dag. Jag är rädd för att det kan leda till en sådan förlamning, men jag vill kraftigt understryka vad socialutskottet enhälligt har sagt på denna punkt: Inte desto mindre behövs en förstärkt alkoholforskning och en systematisk utvärdering och uppföljning av alkoholpolitiken för att ge bättre underlag för samhällets åtgärder. Utskottet fortsätter: ”Bl. a. behövs en kartläggning av alkoholmissbrukets sociala och ekonomiska skadeverkningar för missbrukarnas familjer och omgivning. Särskilt viktigt är att få till stånd en undersökning av förhållandena för barn i missbrukarfamiljer.” Herr talman! Tydligare kan det inte sägas. Jag utgår från att AN-rådet tar itu med detta och initierar en sådan undersökning. Ulla Tillanders yrkande gäller en kartläggning av alkoholmissbrukets skadeverkningar över huvud taget. Jag utgår från att det skulle bli en mycket omfattande utredning. Jag vill alltså yrka avslag på ett sådant förslag. Herr talman! Det finns flera frågor som behöver utredas. Vi har i vårt yttrande till skatteutskottet tagit upp frågan om snabbvinssatserna. Vi har även tagit upp frågan om hembränningen och det som hör samman med den. Detta är saker som AN-rådet bör titta på omgående. Herr talman! Det finns i alla motioner som väckts och i de tal som hållits i dag saker som AN-rådet skall kunna ta tag i. Det gäller här att prioritera i arbetet så att man inte fastnar i alltför vidlyftiga undersökningar, utan blir just aktionsinriktad. Jag tror att det är helt nödvändigt att rådet blir aktionsinriktat om man skall kunna åstadkomma resultat. Det krävs kraftfulla åtgärder om vi skall nå det mål som Sverige ställt sig bakom inom WHO, och det understryker också socialutskottet i sitt yttrande till skatteutskottet. Herr talman! Jag är medlem av socialberedningen. Vi sysslar mycket med alkoholens skadeverkningar. Vi vet hur svårt det är att rehabilitera alkoholskadade personer. Statistiken är på den punkten nedslående. Därför är alkoholpolitiken det absolut viktigaste. Den skall nedbringa skadorna. Den skall vara förebyggande.
Herr talman! Med anledning av det Evert Svensson sade vill jag bara understryka att mitt yrkande skall ses mot bakgrund av alla de motioner som behandlas i betänkandet och som tar upp den familjesociala situationen och behovet av en kartläggning på det området. Den skall också ses mot bakgrund av socialutskottets yttrande, som Evert Svensson citerade. Där understryks behovet av en kartläggning av den familjesociala situationen. Det är bra att det alkoholpolitiska rådet omorganiseras. Vi i socialutskottet har verkligen blivit varse behovet av en omorganisation av rådet, och det framgår också av utskottets yttrande. Många och stora arbetsuppgifter återstår emellertid. En sådan är det som ett enigt socialutskott understryker, och det är just en kartläggning av hur missbruket drabbar familjerna. Detta har, som jag sade, berörts i minst ett tiotal motioner, och det är bl.a. därför jag tagit upp det i mitt yrkande. Anledningen är att skatteutskottet i sitt betänkande inte med ett ord har omnämnt denna allvarliga situation.

Herr talman! Evert Svensson var väldigt nöjd över att skatteutskottets borgerliga ledamöter inte fullföljde den kritik som socialutskottets borgerliga ledamöter riktade mot AN-rådet. Men, Evert Svensson, sanningen är väl den att hela socialutskottet fann att detta råd varit uppseendeväckande passivt. Denna upptäckt förmedlades till regeringen. Under det att frågan har behandlats i riksdagen under hösten har regeringen bytt ut ordföranden i rådet och aviserat en ökad aktivitet. Förändringarna inträffade mellan socialutskottets och skatteutskottets behandling av alkoholfrågan. Det är ett exempel på att den granskning vi utför i riksdagen får omedelbara resultat hos regeringen. Evert Svensson uttryckte också en farhåga att det tillkännagivande som Ulla Tillander vill att riksdagen skall göra skulle få en förlamande inverkan på regeringen. Men det Ulla Tillander vill att vi skall ge till känna är ju precis vad socialdemokraterna och vi övriga är ense om i socialutskottet. Det kan väl inte få någon förlamande inverkan, att vi talar om för regeringen att den skall göra vad vi alla är överens om att den skall göra. Tvärtom är det väl så, Evert Svensson, att det vi säger till regeringen tycks ha en uppiggande inverkan, och inte en förlamande inverkan.

Herr talman! Daniel Tarschys och Ulla Tillander, jag är glad över att socialutskottet medverkat till att pigga upp regeringen på denna punkt. Vi konstaterade under den hearing som vi hade att det alkoholpolitiska rådet inte hade fungerat så som vi ville att det skulle fungera. Diskussionen i utskottet gick helt enkelt ut på att rådet måste aktiveras och få en starkare ledning. Med det menar jag att rådet bör ha ett sekretariat. Det måste finnas någon eller några som verkligen leder arbetet. Det behöver inte vara så många personer. Eftersom rådet ligger under regeringen har det både kraft, möjligheter och rätt att ta initiativ. Dessutom har man — och det är mycket väsentligt — hela utredningsmaskineriet till sitt förfogande och kan tillsätta utredningar. I det yrkande som framställts föreslås ”en kartläggning av alkoholmissbrukets skadeverkningar”. Det kan bli en mycket vid utredning som tar in hela problematiken, och det kan verka förlamande. Jag tyckte att vi var eniga på den punkten, att vi skulle låta AN-rådet bli ett råd som verkligen trädde i aktion och som kunde initiera de utredningar som behövs. Det som rör familjerna och barnen är ett viktigt område. Det kanske blir en av de första frågor som det nya rådet får ta itu med.

Herr talman! Vi var i socialutskottet eniga om att det alkoholpolitiska rådet måste aktiveras. Vi var dessutom eniga om att understryka behovet av en kartläggning. Det kom därutöver. Anledningen till det är att många barn lever i hem där alkohol missbrukas. Jag sade tidigare att det rör sig om kanske upp emot 150 000 barn eller däröver. Det ger en liten antydan om den nöd som finns. Det måste vara angeläget för alla att ta reda på hur svåra dessa barns skador är nu och vilka följder som skadorna får i ett senare skede i barnens liv. I Sverige saknas aktuellt underlag rörande föräldraalkoholismens omfattning och barnens situation. Eftersom alkoholmissbruket bland kvinnor har tilltagit sedan 1950-talet kan det i dag inte så sällan inträffa att barn har två missbrukande föräldrar. De skador som ett barn kan råka ut för om modern missbrukar alkohol under graviditeten är välkända. Men de skador som barn riskerar att drabbas av senare i livet på grund av föräldraalkoholism är mycket dåligt utredda. De är av enorm omfattning men mycket litet uppmärksammade. Jag förstår nu att Evert Svensson försöker att på något sätt gå kring frågan genom att understryka att vi i yrkandet har skrivit om alkoholmissbrukets skadeverkningar. Men det är ju den fråga som vi vid flera tillfällen diskuterat i socialutskottet och nu även här i kammaren som yrkandet avser.

Herr talman! Jag vill först och främst instämma i vad Evert Svensson sade, att AN-rådet nu har fått en starkare ledning sedan det arbetstyngda statsrådet har lämnat plats för en förhoppningsvis mindre arbetstyngd f.d. riksdagsledamot som ordförande. När det gäller Ulla Tillanders yrkande råder det alltså inte någon skillnad mellan utskottets uppfattning beträffande omfånget av den föreslagna kartläggningen. Vad Ulla Tillander föreslår är att riksdagen skall ge regeringen till känna att det, precis som utskottet framhåller, behövs en kartläggning av alkoholmissbrukets skadeverkningar. Det är inte någon skillnad när det gäller uppdragets omfång, Evert Svensson. Det framgår alldeles klart och tydligt av Ulla Tillanders yrkande. Det handlar bara om huruvida vi skall se till att en kartläggning kommer till stånd eller om vi skall uttala fromma förhoppningar. Jag menar att det är bättre att se till att det blir gjort, att vi talar om för regeringen att det behövs en kartläggning av alkoholmissbrukets skadeverkningar bland missbrukarnas familjer.

Herr talman! Att vi i dag har väldigt många talare anmälda till debatten om skatteutskottets betänkande tror jag är ett tecken på det stora intresse, som nu väcks även ute i landet, som finns för de här frågorna. Jag påstår att den förda alkoholpolitiken under de senaste åren har visat att man misslyckats med att hejda alkoholkonsumtionen. Från att under ett antal år ha visat en nedåtgående tendens ökar nu spritförsäljningen. Det gäller såväl sprit som vin och starköl. Socialstyrelsens rapport Alkoholdrycker — försäljning och missbruk, första halvåret 1986 visar på en utveckling som vi måste ta på allvar. Starkölsförsäljningen har ökat med inte mindre än 10,3 miljoner liter jämfört med första halvåret 1980. Av denna ökning står restaurangnäringen för inte mindre än 4,5 miljoner liter. Vinförsäljningen har under denna period ökat med hela 52,6 20. Försäljningen av starköl ökar kraftigt såväl i systembutiker som på restauranger. Av de 56 miljoner liter starköl som såldes första halvåret står restaurangförsäljningen för 15 miljoner liter. Rapporten visar också att polisen under det första halvåret 1986 omhändertog fler personer för alkoholberusning än motsvarande period 1985. Antalet ungdomar som omhändertagits har också ökat mer än den genomsnittliga ökningen av antalet omhändertaganden. Antalet skäligen misstänkta fall av trafiknykterhetsbrott visar en ökning med 17,2 90 jämfört med första halvåret 1985. Vi har alltså under ett antal år slagit oss till ro och ansett att allt har varit bra, och nu ser vi att så inte var fallet. Om man till dessa siffror också adderar den hemtillverkning av vin som pågår framgår än tydligare det utsatta läge som ungdomar befinner sig i. Gunhild Bolander och jag har i en motion yrkat på förbud mot försäljning av snabbvinssatser till ungdomar. Något besked ges inte och något förslag till beslut lämnas inte i denna fråga nu, utan det hänvisas till att vi får anledning att återkomma till detta i samband med alkoholhandelsutredningens förslag. I och med denna hantering bortser man från de skador som snabbvinstillverkningen hinner orsaka under tiden. Här måste med kraft ges information till föräldrar och ungdomar för att förebygga att missbrukskarriärer inleds genom hemtillverkat snabbvin. Den ökade vinförsäljningen visar nu påtagligt vilka som blir offer för och som drabbas av den marknadsföring som skapat vår nya vinkultur. De största förlorarna är i det här fallet kvinnor. Kvinnorna står för 50 90 av vinkonsum tionen. Var femte alkoholist är i dag en kvinna. Den dominerande inkörsporten till alkoholberoende hos kvinnor är vin. Så är inte fallet när det gäller män. Kvinnor dricker också i större utsträckning ensamma hemma. Kvinnors missbruk tycks vara mera destruktivt än mäns. Alkoholiserade kvinnor löper större risk för svårare sociala komplikationer och kroppsliga skador. De har också en högre dödlighet och en lägre alkoholtolerans. Vi vet alltför litet om behandlingen av kvinnor med alkoholproblem, eftersom det området är tämligen outforskat. Det finns alltför få behandlingsprogram med en målsättning som är anpassad till just kvinnor. Detta innebär också att det i dag råder stora svårigheter när det gäller att rehabilitera alkoholberoende kvinnor. Jag tycker att det finns ett stort behov av en kartläggning av de sociala skadeverkningarna på grund av kvinnors alkoholkonsumtion. Jag vill instämma i Ulla Tillanders yrkande, vilket jag härmed yrkar bifall till. I socialutskottets yttrande står det klart skrivet vad man vill, men man vill inte göra något tillkännagivande, och skatteutskottet har inte tagit några initiativ till en sådan kartläggning. Jag anser emellertid att det är nödvändigt och att det inte på något sätt finns hinder för att man också genomför snara åtgärder vid sidan av, att vi skaffar oss goda grundkunskaper när det gäller ett problem som kommer att finnas kvar i all framtid. Det är viktigt att vi har dessa grundkunskaper för att kunna sätta in rätt åtgärder på rätt sätt — det har vi nytta av inför framtiden. Det krävs också många förebyggande åtgärder. Vi måste minska den förödande reklamen för vin. Vi måste se till att vi får ett annat socialt mönster, som minskar tillfällen till kontakt med vin. Vi måste också ändra på kvinnors utsatta situation på det sociala området, där yrkesarbete, hem och alla de krav som ställs på kvinnor gör att de i denna stressade situation tar till vin som bedövningsmedel. Det finns alltför många kvinnor som i dag kan vittna om vad vin som sällskapsdryck har medfört, med det missbruk som de nu befinner sig i. Det är bra att vi i dag har ett bra betänkande som grund för ett fortsatt arbete. Det är viktigt att vi arbetar vidare i alla organisationer där vi finns med och med kraft visar på andra alternativ och att vi också är goda föredömen i arbetet som politiker samt att vi från de politiska kvinnoförbunden tar vårt ansvar när det gäller att komma till rätta med kvinnors alkoholbruk och alkoholmissbruk. Det är ett gemensamt ansvar som vi måste lägga på oss. Jag hoppas att regeringens insatser också skall ge effekter, men jag tror att vi som representerar oppositionspartier även måste vara med och trycka på, så att regeringen tar detta arbete på allvar.
Herr talman! Jag har begärt ordet med anledning av det yrkande som Ulla Tillander har framställt under debatten. Jag ser detta yrkande som en manöver som egentligen inte har någon funktion. Det som begärs i yrkandet är en kartläggning som också socialutskottet har förordat. Det står redan uttryckt önskemål om den kartläggningen. Skatteutskottet tar inte upp yrkandet konkret — det behöver utskottet inte heller göra, eftersom socialutskottet är normgivande i fråga om de sociala insatserna när det gäller alkoholmissbruk. Dessutom står det på s. 8 i betänkandet att, vilket jag tycker att man kan nöja sig med, AN-rådet skall kunna ta itu med den här frågan. Vpk kommer inte att rösta för det yrkande som har framställts, eftersom det är tillgodosett i både skatteutskottets betänkande och socialutskottets yttrande. Det är faktiskt så — det har också den här debatten visat — att det finns en massa kunskaper. Många talare har tagit upp statistik och visat på kunskaper i frågan. Det vore viktigt om den kunskapen användes. Vad vi från vpk har krävt när det gäller alkoholpolitiken är att konkreta åtgärder vidtas. Att ånyo utreda, med kanske flera års fördröjning av de konkreta åtgärder som behövs, tycker vi skulle vara olyckligt, speciellt som vi vet en hel del i fråga om alkohol. Jag håller med om vad Nils Carlshamre sade, att mycket av vad vi sagt och vad som står i betänkandet och yttrandet är krumelurer i kanten.

Det har talats mycket om det alkoholoch narkotikapolitiska rådet. Jag tycker att rådet skall kunna göra den aktuella kartläggningen — jag delar den åsikten. Det har skett en ommöblering i rådet, och det talas om att man skulle göra en informationskampanj. Men jag tror att det behövs helt andra konkreta åtgärder för att komma till rätta med missbruket och bruket av alkohol — de två hänger ju samman, eftersom det är ur normalkonsumenternas grupp som missbrukarna rekryteras. Allra sist vill jag säga någonting om priset på alkohol. Som man kan läsa både i skatteutskottets betänkande, information från Systembolaget och den proposition som lades fram i går, har priset på alkohol i stort sett följt konsumentprisindex, utom när det gäller priset på brännvin. Jag vill bara påtala detta, med anledning av det jag sade i mitt förra inlägg.

Herr talman! Det är klart att priset har stor betydelse. Anledningen till nedgången under flera år var ju bl.a. att det blev dyrare att köpa alkohol — i relation till andra varor blev spriten dyrare. Denna relation har betydelse också i framtiden. Jag begärde ordet för att ytterligare kommentera det särskilda yrkandet. Det är ett sätt att försöka skapa motsättningar. Men i socialutskottet försökte vi skapa enighet, att få utskottet samlat för att göra insatser och ta krafttag. Det är därför som vi har skrivit så starkt beträffande rådet, och det är därför som vi talar så mycket för det. Skatteutskottet sade till slut: ”Utskottet utgår emellertid från att de synpunkter som har lagts fram i de aktuella motionerna” — som vi talar om här — ”och av socialutskottet kommer att uppmärksammas inom rådet. Enligt utskottets uppfattning erfordras inte för närvarande några särskilda åtgärder från riksdagens sida i dessa frågor”.

Herr talman! Jag vill först säga till Inga Lantz: Det är just för att få ned bruket och missbruket som vi vill ha en kartläggning. Kravet från socialut-' skottet har inte följts upp av skatteutskottet, men genom detta yrkande får kammarens ledamöter möjlighet att ta ställning till det. Till Evert Svensson vill jag bara säga: Vårt yrkande oroar tydligen. Men för att visa den enighet som Evert Svensson talar om går det bra också för Evert Svensson och hans partivänner att rösta på vårt yrkande. Vi var eniga om detta krav i socialutskottet.